Herr talman! Vi ger presstödsnämnden det förtroendet, säger finansministern, och även kvinnor i nämnden skulle få det. Jag tackar för det. Men det finns en aspekt på den här frågan som jag inte tycker man skall tappa bort. Det som händer inom nämnden är, såvitt jag kan förstå, hemligt — enbart protokollen är offentliga. Jag anser att beslut som fattas om fördelningen är så viktiga, eftersom det just är det fria ordet och dess möjlighet att överleva som det gäller, att jag tycker de skall föregås av en offentlig debatt. Herr Sträng säger att han inte tror att man tappat bort någonting genom att vänta på utredningen. Jag är av motsatt mening. Man hade inom en sådan utredning haft möjligheter att med förtur ta upp vissa frågor, som kunde ha varit av värde för presstödsnämnden under det här årets arbete; jag vidhåller uppfattningen att det inte är tillfredsställande att vara så utan klarläggande regler som nämnden är. Sedan frågade jag finansministern om man i propositionen har analyserat verkningarna av reklamskatten när det gällde bl.a. sysselsättningsmöjligheterna inom den grafiska branschen. Jag hörde visst på finansministerns utläggning här — det gör jag alltid. Men frågan gällde om vi t.ex. genom propositionen i utskottet hade fått material när det var fråga om att där behandla saken. Här tycker jag fortfarande att det hela är mycket bristfälligt. Jag delar helt finansministerns uppfattning om att vi inte skall analysera verkningarna på helt orimliga premisser som inte har med verkligheten att göra. Jag säger som dansken: Enig! Finansministern gav en upplysning om finansieringen. 3 600 miljoner kronor fattas, sade finansministern. Det är ett värdefullt påpekande för kammarens protokoll, även om detta faktum mera kommer att behandlas under nästa veckas diskussioner. Det är vad som redovisas i den finansplan vi har. Men det belopp jag talade om var det som vi ännu inte fått några uppgifter på bordet om. Är finansministerns uppgifter på den här punkten att fatta på det sättet att det föreligger ytterligare en underhandsöverenskommelse — det är så populärt med sådana i dessa dagar — med kommunisterna om att de stöder regeringen i fråga om höjningen av skatten på motorbränslet? Skall man ta bort t.ex. avdragsrätten för arbetsgivaravgiften, eller hur är det på den punkten? Finansministern anser att vi skall finansiera intill sista öret — jag hoppas finansministern uppfattade att jag klargjorde att den finansieringen var klar — även om det rör sig om några tiotal miljoner. Men finansministern skall inte behöva presentera motsvarande finansiering även om det gäller 3 600 miljoner plus kanhända ytterligare 1 200 miljoner, alltså 4—5 miljarder.
Herr talman! I mitt första anförande var jag skeptisk mot dessa inkomster på 50 miljoner kronor. Det går ju bort en del i administrationskostnader och minskade skatteintäkter. Det skulle vara intressant att få veta vad dessa kostnader är, så att man fick veta vad nettoinkomsten är. Men det sägs ingenting i vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet som kan ligga till grund för en bedömning av de effekterna. När det sedan gäller vem som skall betala fiolerna, herr finansminister, är det väl tyvärr så enkelt att det är konsumenterna som til syvende og sidst får betala. Vad sedan pressen beträffar så tror jag inte den lever bättre för att vi får en reklamskatt. Ett ökat presstöd inverkar däremot i positiv riktning. Jag vill erinra om den undersökning som Marknadsförbundet gjort och som jag tror att finansministern känner till. Den omfattar 100 större reklamtryckbeställare. 43 procent av dessa har sagt att de kommer att förlägga sin produktion utomlands. De svarar tillsammans för ungefär 150 miljoner kronor i reklamtryckproduktion 1971. Det innebär att ungefär 65 miljoner kronor skulle läggas utomlands. Omsättningen inom den grafiska branschen är ungefär 100 000 kronor per anställd. Det innebär i så fall 650 årssysselsättningstillfällen. Nu säger finansministern att de får betala sin skatt ändå och att det därför inte finns några motiv för dem att lägga produktionen utomlands. Det finns ett mycket starkt motiv för dem: tryckningskostnaderna utomlands är 75 procent av de svenska kostnaderna. Trots skatt och andra pålägg kan det alltså bli billigare att förlägga sin produktion utomlands.

Deras synpunkter kan sammanfattas så: Finansministern kommer att förlora, för han får lägre skatteinkomster från såväl företag som anställda. Pressen förlorar genom en nedgång i annonseringen. LO förlorar genom att den redan besvärliga sysselsättningssituationen inom den grafiska industrin förvärras. Företagen förlorar. Sist men inte minst konsumenterna förlorar; de får genom höjda priser betala skatten.
Herr talman! Till finansministern har jag egentligen ingenting att'säga. Han gick inte in på mina argument. Han sade att han utgick ifrån att jag hade fel, eftersom jag inte hade kunnat övertyga någon i utskottet. Han sade att jag får fortsätta att argumentera i saken. Jag skall ta honom på hans ord och fortsätta att tala för automatiskt verkande regler. Men herr Olof Johansson sade en sak som förvånar mig mycket. Han påstod att folkpartiet och jag hade gått in för att slå vakt om egna tidningars intressen och kritisera centern, vilket skulle vara fel. Det är på två punkter jag har kritiserat centern — i ganska modesta tonfall skulle jag vilja säga. Det ena är att centern inte tycks ha förstått den grundläggande filosofi som ligger bakom en liberal tidningssyn: Försvaga inte tidningar som går hyggligt, stärk tidningar som inte bär sig. Alltså hjälp de tidningar som det går dåligt för, men gröp inte ur den ekonomiska styrkan hos de tidningar som det går bra för. Det leder oss till ett nej till annonsskatten och ett ja till ett rättvist utformat presstöd. Centern har hamnat på den för tidningspressen sämsta linjen. Man säger ja till annonsskatt, men nej till reklamskatt. Då är det precis som finansministern säger; man kommer att beskatta den mest värdefulla reklamen, annonserna i tidningarna. Däremot låter man gå fria broschyrer i brevlådan, annonspelare, affischer och annat sådant. Att notera att centern gått in för den för pressen sämsta lösningen bör väl ändå inte föranleda herr Olof Johansson i Stockholm att säga att vi driver egna intressen.

Herr talman! Finansministern förvånar mig litet grand genom att sälla sig till dem som menar att annonsskatten inte hade betytt så mycket när det gäller tidningarnas ansträngda ekonomiska situation. Jag tillåter mig att än en gång citera vad Tidningsutgivareföreningen anfört på denna punkt. Sammanfattningsvis framhåller man: ”Enligt TU:s mening har annonsskatten i betydande mån bidragit till resultatförsämringen.” Jag fäster det största avseende vid det uttalandet, och det tror jag vi har all anledning att göra. Jag begärde egentligen ordet därför att finansministern i slutet av sitt inlägg sade att vi högermän, som han kallade oss, inte var så särskilt angelägna om att få fram några klara regler. Men i det avseendet är vi av samma uppfattning som folkpartiet, att det ligger stor makt uppå att vi snarast får fram klara regler. Det framgår tydligt av vår motion 1595. Och det är just därför som vi vill driva på denna utredning och vill att den skall arbeta mycket snabbt. Finansministern trodde inte att den här utredningen kunde bli klar på det sätt vi önskat, så att förslag kunde föreligga hösten 1973. Vi har satt denna tidpunkt just för att söka driva fram utredningen. Jag delar fru andre vice talmannen Nettelbrandts uppfattning att det hade varit angeläget att utredningen redan varit tillsatt. Även om här har kommit fram en del nya synpunkter så hade ju utredningen kunnat ta vara på dem. Nu när utredningen äntligen skall tillsättas och få sina direktiv utgår jag ifrån att man i dem skall kunna beakta de synpunkter som vi har framfört. Vi anser att vad som är angeläget vid ett presstöd är framför allt att det blir i största möjliga utsträckning generellt, det får inte vara diskriminerande och det får inte vara konkurrenssnedvridande.
Herr talman! I den här intressanta inre familjeträtan mellan centerpartiet och folkpartiet skall jag naturligtvis inte gå in. Den är ganska intressant att lyssna på och jag skall självfallet hålla mig vid sidan om den. Den gör kanske sin bästa nytta genom att få gå mellan de här båda unga och energiska debattörerna. Jag vill till fru talmannen säga att även om besluten i pressnämnden är hemliga så fattade jag det på det sättet att protokollen ändå var offentliga. Och där finns ju reservationsrätten i protokollen. Om jag minns rätt, hade vi en diskussion före årsskiftet, där just fru talmannen uttalade en ganska påtaglig irritation just över behandlingen i pressnämnden. Så där alldeles slutna dörrar är det alltså inte. Är det så att pressnämndens beslut föranleder alltför mycket av trätor mellan ledamöterna i nämnden föreställer jag mig att finansministern på ett eller annat sätt blir underrättad om detta. Det är därmed inte sagt att man offentligt skall blöta och stöta de argument som framförs i presshämnden, men så diskreta är ändå inte förhandlingarna att inte i varje fall finansministern får reda på om slitningarna är märkbara eller utomordentligt stora eller om det inte är några slitningar alls. Det var glädjande att få den deklarationen från fru talmannen att hon inte gör anspråk på några analyser som bygger på oriktiga premisser. Det är goda löften för framtiden från fru talmannen. Mycket av de senaste dagarnas pressdebatt skulle ha varit överflödig, om fru talmannen hade kunnat leva upp till den fina målsättningen. Sedan måste jag nog säga att jag inte är beredd att diskontera den debatt vi skall föra under de sista dagarna av vårsessionen. Det är i dag för tidigt att ta upp en diskussion om de frågor som skatteoch finansutskotten kommer att servera litet längre fram. Men självfallet står jag till fru talmannens tjänst vid detta tillfälle hur länge som helst med hur många inlägg som helst, om så behövs. Jag kan mindre förstå herr Söderström när han säger att de svenska reklamproducenterna kommer att lägga ut sitt tryck utanför de svenska gränserna därför att kostnaderna är 30 procent högre i Sverige än i andra länder. Det är i och för sig möjligt att han har rätt, och på denna punkt har jag ingen anledning att ta upp en debatt med honom, men då gäller det ju andra frågor än den reklamskatt vi diskuterar i dag. Om löner och produktionskostnader är så mycket högre här i landet att man rör sig utanför gränserna med sitt reklamtryck, är det naturligtvis i och för sig ett bekymmer för den grafiska branschen och för de anställda inom denna. Det kunde i och för sig bli föremål för en isolerad eller en allmän debatt, men jag kan icke finna att det har något att göra med reklamskattedebatten, eftersom reklamskatten skall drabba även den produktion som läggs utanför våra gränser. Allra sist vill jag framhålla för herr Schött att jag väl inte precis sade att ni inte var intresserade av klara regler. Jag tror att alla människor är intresserade av klara regler, men jag bedömde konstitutionsutskottets yttrande på det sättet att herr Ahlmark och hans partivänner var ensamma om att just nu begära en fixering av reglerna efter vissa matematiska formler. Jag förstår att herr Schött och det parti han företräder inte är beredda att inta den ståndpunkten i dag — det vore att gå tvärtemot utskottets betänkande — men att ni väl kan ha en uppfattning om önskvärdheten av klarare regler i framtiden. Jag föreställer mig att vi kan vara ense på denna punkt.
Herr talman! Ja, vi är så angelägna om klara regler att vi just därför vill driva på denna utredning. Jag vore verkligen tacksam om finansministern såg till att utredningen blev tillsatt utan dröjsmål och att den fick direktiv att fullfölja sitt uppdrag snabbt. Vi kunde då få nya och klara bestämmelser och slippa en del av de oklarheter och brister som nu råder.
Herr talman! Jag har ett bestämt minne av att jag gav herr Schött det beskedet i mitt första inlägg. Jag t.o.m. inledde det inlägget med att svara på herr Schötts framställningar i detta avseende. Jag behöver inte upprepa detta. Jag skulle möjligen också vilja ge ytterligare ett informationsmässigt besked. Herr Olof Johansson i Stockholm gjorde gällande att de 50 miljoner kronorna var ett för kraftigt tilltaget belopp. Ja, vi har bedömt det hela på följande sätt. Undersökningen kom efter sina överväganden fram till att skatten skulle ge 130 miljoner kronor. Det var fråga om en skatt som skulle slå lika både på annonser och på reklam i övrigt. Resultatet blev dock sedermera att vi bibehåller annonsskatten och kompletterar den med en reklamskatt. När vi ändrade på detta och i regeringspropositionen bibehöll det skattefria vederlaget i botten för dagstidningar och veckotidningar, tappade vi 30 miljoner. Då hade vi följaktligen 100 miljoner kvar. Jag vågade inte så här utan vidare tro på utredningens siffra, som jag tyckte var litet optimistisk. Jag reducerade den med hänsyn till annonseringens nedgång under 1971 i förhållande till vad som gällt under högkonjunkturen 1969 och 1970. Därmed trodde jag att jag var på den säkra sidan och hamnade någonstans på 88 miljoner. Eftersom den nuvarande annonsskatten ger 38 miljoner, skulle det följaktligen rent matematiskt bli 50 miljoner med den nya reklamskatten. I propositionen har vi alltså tagit en viss hänsyn till överskattning från utredningens sida.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord i anslutning till konstitutionsutskottets betänkande. Trots debatten här i dag dristar jag mig att säga att sedan det särskilda stödet till dagspressen infördes har det glädjande nog blivit en allt större uppslutning kring uppfattningen om ett sådant samhällsstöd, ett stöd som klart syftar till att vidmakthålla och vidga möjligheterna till en fri debatt. Ingen har, såvitt jag vet, ifrågasatt det positiva värdet av presstödet. Erfarenheterna har visat att det är motiverat med ett väsentligt ökat stöd. Ett sådant har nu också föreslagits och kommer att innebära en fördubbling av bidragen. De ekonomiska förhållandena och den skärpta konkurrenssituationen för dagspressen ledde redan under 1950 och 1960-talen till svåra bekymmer och nedläggning för flera tidningar. Upplagemässigt och ekonomiskt svaga tidningar fick det sämre. Det bör inte råda något tvivel om att de åtgärder som vidtagits under senare år — framför allt genom 1971 års beslut om presstöd — för att försöka vrida utvecklingen åt rätt håll har varit till nytta och bör bli till nytta för en allsidigare presstruktur i vårt land. Såsom framhållits i propositionen 59 är det nödvändigt med en kraftig förstärkning av presstödet för att motverka monopoliseringstendenserna inom dagspressen och för att förhindra att samhällsdebatten utarmas genom att betydelsefulla språkrör för olika meningsriktningar försvinner i skilda delar av landet. Många av dessa tidningar har stora svårigheter och ser sin existens hotad. Utvecklingstendenserna från den senaste tiden visar att åtskilliga regionoch lokaltidningar av s.k. förstatidningskaraktär håller på att få en försämrad ställning i förhållande till större konkurrenter, som alltmer tränger in i deras spridningsområden. I flera fall kan dessa tidningars situation försämras genom att större andratidningar i och med det ökade produktionsbidraget nu får en ökad konkurrensförmåga. Givetvis gäller detta också i de fall då två tidningar på samma utgivningsort har en lika marknadsandel. Gällande regler för produktionsbidrag öppnar redan nu viss möjlighet för dagstidning, som ej är andratidning, att erhålla bidrag. Presstödsnämnden får enligt 17 8 stödkungörelsen besluta om att bidrag skall utgå för sådan tidning under förutsättning att ”det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att den har samma svårigheter som en andratidning”. Även om konstitutionsutskottet i sin skrivning till 1971 års riksdag framhöll att 17 § i stödkungörelsen borde tolkas generöst med avseende på förhållandet mellan andraoch förstatidning, så har denna skrivning inte varit till fyllest.

Flera av de olägenheter som kännetecknat det hittillsvarande systemet kommer nu, som jag ser det, genom utskottets skrivning att försvinna. Presstödsnämnden får nämligen vidgade möjligheter att handla. Det kan inte möta några större svårigheter för presstödsnämnden att bedöma vilka tidningar av förstatidningskaraktär som nu måste tillföras stöd. Det bör också vara möjligt för nämnden att avväga hur stort stödet bör vara i varje särskilt fall. Herr Ahlmark har riktat en mycket hård personlig kritik mot en av utskottets ledamöter, nämligen herr Olle Svensson, för att han i utskottet skulle ha talat i egen sak. Jag vill säga att jag helt tar avstånd från den hårda kritik som herr Ahlmark riktat mot herr Svensson — jag vill framföra det till kammaren — ty herr Svensson har varit en av de pådrivande och aktivare krafterna för att få denna vidgade skrivning inom utskottet i vad gäller presstödsnämnden. Jag tror inte vi kan komma längre för närvarande när det gäller presstödsnämndens befogenheter än vad vi nu gjort. Nu får vi invänta utredningen och de direktiv som den kan komma att lämna till presstödsnämnden, men längre kan vi inte komma för dagen. Av det skälet tar jag helt avstånd från den hårda kritik som herr Ahlmark på denna punkt riktade mot herr Svensson. Frågan om effekterna av presstödet och situationen för pressen skall tas upp i pressutredningen. Det anges i propositionen och det stryks också under i utskottsbetänkandet. Utredningen kommer att tillsättas efter det att riksdagen nu tagit ställning till den föreslagna ökningen av presstödet. Vad jag anser viktigt är att utredningen undersöker dagspressens konjunkturkänslighet och presstödets betydelse framför allt under kärva konjunkturlägen. Konstitutionsutskottet har vidare tagit upp frågan om statliga stödåtgärder för t.ex. samarbetsorgan inom tidningsbranschen. Sådana åtgärder anser jag vara möjliga utan att man riskerar företagskoncentration eller samarbetskombinationer som motverkar de grundläggande kraven på en differentierad press. Utskottet har också klart slagit fast att frågan om det nuvarande presstödssystemet skall utredas med förtur. Det gäller också här att finna regler för stödet till de s.k. förstatidningar som brottas med liknande svårigheter som andratidningar.

Även om det till detta utskottsbetänkande är fogat reservationer måste man som helhetsintryck trots dagens debatt säga att det råder en bred enighet i fråga om den principiella utformningen av samhällets stöd till pressen. Att det principiellt råder samstämmighet om presstödet finner jag vara en framgång för strävandena att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av herr Petterssons i Örebro yttrande beträffande 17 § i presstödskungörelsen vill jag fastslå att det beslut som vi skall fatta enligt utskottets förslag innebär två saker. För det första — det vill jag särskilt nämna för herr Schött — innebär det att utredningen helst med förtur skall ta sig an denna fråga och försöka åstadkomma fastare regler. Men för det andra innebär det att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna vad utskottet anfört om tidningar på samma utgivningsort som har ett likartat konkurrensläge. Jag förutsätter att som ett resultat av den skrivelsen kungörelsen kommer att omarbetas i den andan och att därmed klarare riktlinjer också utformas för presstödsnämndens arbete.
Herr talman! Det här var intressant. Det blir nämligen oklarare riktlinjer med riksdagens beslut. Man säger att man skall ge ”reducerade bidrag i den mån förhållandena ger anledning härtill”. Det innebär att man för in en serie oklarheter. Men plötsligt säger nu herr Svensson i Eskilstuna att man får ”klarare” direktiv. Nu tycker jag att han har vandrat halva varvet runt och kommit ut på andra sidan.
Herr talman! Det kan jag inte instämma i, herr Ahlmark. 17 § stödkungörelsen innehåller bestämmelser om att en förstatidning skall kunna erhålla bidrag då dess ekonomiska läge är jämförbart med en andratidnings. Av besked som vi har fått från presstödsnämnden har emellertid framgått att man inte har kunnat tolka de nuvarande bestämmelserna så att man har haft möjlighet att utge delade bidrag. Detta blir nu möjligt efter riksdagens beslut.
Herr talman! Om reglerna blir så klara, vilket ingen hittills har begripit, kan då Olle Svensson svara på en mycket enkel fråga: Kommer med dessa klara regler, som Olle Svensson nu talar för, Gefle Dagblad, Eskilstuna-Kuriren och Falu-Kuriren att få bidrag och i så fall hur mycket?

Herr talman! Det nuvarande presstödet har enligt vårt sätt att se inte inneburit att någon ny situation skapats för den svenska pressen. I diskussionerna före besluten framhölls att man genom ett statligt tidningsstöd ville försöka förhindra fortsatt tidningsdöd och monopoliseringstendenser. Redan i dag torde de flesta vara på det klara med att det syftet inte har uppnåtts och inte kommer att uppnås med ett tidningsstöd av nuvarande utformning, att det konserverar den nuvarande situationen och att en rad röster i presskören fortfarande hotas av undergång. Vi anser att presstödets utformning, även som det föreligger i dag, gynnar de mycket stora tidningarna och hjälper de krafter som redan dominerar den s.k. tredje statsmakten i vårt land. I debatten om tidningar och tidningsdöd har det ofta talats om den s.k. spiralen. I det här landet är vi inne i samma olyckliga spiral som man är i exempelvis England och Västtyskland, där tidningarna har blivit allt färre och där tidningsägandet har hamnat i ett fåtal händer. Tar man Västtyskland som exempel, så kan man konstatera att ungefär 90 procent av den västtyska pressen ägs av en enda man, Axel Springer — en tvättäkta reaktionär med klar sympati för de krafter som företräder det kalla kriget och revanschismen i Europa. Också i England är man långt gången på vägen mot ett borgerligt tidningsmonopol. I kraft av stora resurser har det tryckta ordet tagits om hand av några stenrika människor. Det tryckta ordet är alltså till salu för pengar. Tidningsdöden och koncentrationen inom den svenska pressen började på allvar att diskuteras 1965 — det år då den socialdemokratiska Stockholms-Tidningen lades ner och huvudstaden fick ett borgerligt morgontidningsmonopol. Fältet överlämnades till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, men det var ju bara början till en utveckling som sedan har fortsatt. Det första embryot till tidningsstöd kom samma år som Stockholms Tidningens begravningsklockor ringde, och det förtjänade väl knappast namnet. Det som kom 1971 är varken av den omfattningen eller av den konstruktionen att situationen väsentligt kunnat förändras. Och i dag kan man konstatera att mindre och ekonomiskt svaga tidningar är precis lika hotade till sin existens som tidigare. Det är företrädarna för storfinansen och monopolen som har stärkt sitt grepp över opinionsbildningen. Man kan ta situationen i Stockholm som exempel, men man kan också hämta exempel från annat håll i landet. I Värmland har tidningskungen Ander, längst ute på högerkanten, samlat en imponerande bukett tidningar i sin ägo. Han har Nya Wermlands-Tidningen som med sina över 76 000 i upplaga är en av de största bland landsortstidningarna. Han äger Arvika Nyheter, som är enda tidningen i den staden, han äger Säffle-Tidningen Västra Värmland, Filipstads Tidning och Karlskoga Tidning, och han äger Mariestads-Tidningen. Han har alltså också gjort inbrytningar i andra län och är på väg att bygga upp ett tidningsimperium av mycket imponerande mått. Det har han kunnat göra därför att han haft överlägsna resurser till förfogande. Han har utnyttjat kapitalet till att lägga under sig flera tidningar, och han har fått hjälp genom det statliga tidningsstödet. Man kan ta flera exempel på hur de kapitalägande har flyttat fram sina positioner inom tidningsbranschen under de senaste decennierna. Det är en process som har pågått under lång tid och utan att mötas av de rejäla åtgärder som kunnat garantera en mångfasetterad press och motverka koncentrationstendenserna. Ätgärderna från 1965 och 1971 har varit otillräckliga, sade jag. Det man har gett med den ena handen har man tagit tillbaka med den andra. Höjningen av distributionskostnaderna — där SJ:s och postverkets taxepolitik varit förödande — är drastiska exempel på hur man har tagit och hur man har gett. Beroendeförhållandet till penningen är ett olustigt inslag i den svenska pressvärlden. Det är inte rimligt, tycker jag, att förekomsten av annnonser skall vara avgörande för om en tidning skall dö eller leva vidare. Det är en nödtvungen del av en marknad som strängt taget inte har någonting att göra med läsarens marknad, det hotar friheten att ge uttryck för åsikter och att förmedla information. Det finns ju åtskilliga exempel på att en journalistiskt dålig tidning som är ensam i sitt område och närmast fungerar som en sorts annonsblad blir en mycket bra affär, medan en innehållsmässigt bra tidning får gå i stöpet på grund av svaga annonsintäkter. Tidningsstöd är ingen ny företeelse. Det har existerat sedan lång tid tillbaka också i vårt land — dvs. den svenska storfinansens tidningsstöd till de tidningar som den har velat satsa på. Det stödet har getts i form av en rik subventionsannonsering, men också på annat sätt. Storfinansen har pumpat in miljarder i tidningar som har företrätt dess intressen, och resultatet är en förödande borgerlig tidningsdominans i det här landet. Den proposition som regeringen nu lägger fram ändrar ingenting väsentligt i detta förhållande. Enligt det föreliggande förslaget får exempelvis den tidning i huvudstaden som står den svenska storfinansen kanske närmast 8 miljoner kronor i stöd. Jag tycker att det är svårt att ur arbetarrörelsens synpunkt finna det sunda förnuftet i den åtgärden. Jag konstaterar att det framför allt är de stora tidningarna — liksom tidigare, och nu ännu mera markerat — som gynnas av det nya förslaget till presstöd. Tidningarna i storstadområdet kan få ett ökat stöd från 3,5 till 8 miljoner kronor, medan landsortens stortidningar också får sitt stöd väsentligt uppräknat. Det är alltså en stor ökning medan, som vi konstaterar i vpk-motionen, de minsta tidningarna — de som bara kommer upp till grundstödet eller obetydligt däröver — i själva verket får en minskning, bl.a. genom att grundstödet behålls oförändrat trots penningvärdets fall. Vi har mot den bakgrunden föreslagit en omfördelning så att stödet till storstadstidningarna stannar vid 7 miljoner och att stödet till stora landsortstidningar stannar vid 2 miljoner i stället för 2,5. Det skulle — utan att förändra det föreslagna totalbeloppet — frigöra medel för att kunna höja grundbeloppet för de minsta tidningarna till 300 000 kronor i stället för föreslagna 200 000. Vi anser också att man på olika sätt måste stävja det spekulativa intresse som utan tvivel på olika sätt finns med i bilden i samband med förekomsten av ett statligt tidningsstöd. Jag tänker närmast på att tidningar som görs med mycket små redaktionella ansträngningar men med en myckenhet annonser kan sno åt sig grundbidraget. Det gäller flera ”veckotidningar med dagspresskaraktär”, som det så vidunderligt heter. Risken finns för ökad spekulation på rent kommersiell basis, och det kan ju inte vara meningen. Det skapar ingen livaktigare politisk debatt och gläder bara dem som har tidningar som spekulationsobjekt. Därför menar vpk att tidningarna bör ha anknytning till en rörelse eller på annat sätt fylla en opinionsbildande roll för att bli delaktiga av detta tidningsstöd. Vi anser att problemet delvis skulle kunna lösas genom skärpta bestämmelser när det gäller den s.k. annonsandelen. Det finns ju nu en högsta tillåtna gräns för annonsandelen i förhållande till textinnehållet. Gränsen ligger vid 50 procent. Vi vill att den skall sänkas till 40; då skulle man få bort tidningar som har annonserna som det viktigaste och textinnehållet som en sekundär sak. Vänsterpartiet kommunisterna har också påvisat det angelägna i att man beaktar de svårigheter som en tätare utgivning innebär också för små tidningar. Det är svårare och dyrare att ge ut dagstidningar än veckotidningar, även om dessa har s.k. dagspresskaraktär. Här spelar portot en avgörande roll liksom lönerna, de sociala utgifterna osv. Det är mot den bakgrunden som vi föreslår att tidningar som utkommer mer än en gång i veckan erhåller ett tilläggsanslag på 50 000 kronor per utgivningsdag per vecka. Vi är över huvud taget ganska kritiskt inställda till den typ av tidningsstöd som propositionen liksom betänkandet ger uttryck för. Vi anser inte att det uppfyller minimikravet att stödet skall bidra till att upprätthålla en dagspress som speglar den rådande opinionen och den allmänna samhällsdebatten. Till minimikravet bör höra att varje i riksdagen representerat parti får möjlighet att hålla sig med en rikstidning. Exempelvis vpk, som ju är ett fattigt parti, har av ekonomiska skäl tvingats förvandla sin dagliga rikstidning till veckooch tvådagarstidning. Partiet är följaktligen missgynnat, och propositionen rättar ju inte till detta. Vi anser också att det vore ett steg i demokratisk riktning om man tog sikte på att utforma ett presstöd som gör det möjligt att starta nya tidningar. I vår motion heter det: ”Dessa skulle i många fall endast ersätta tidningar som malts sönder tidigare. I andra fall skulle den viktiga uppgiften fyllas att opinioner, som inte kan finna uttryck i den nuvarande pressen, skulle ges en möjlighet att hävda sig.” Det är svårt att starta nya tidningar, och vi finner det ur demokratisk synpunkt viktigt att sådana strävanden underlättas. Allt detta gör att vi självfallet är för en ny pressutredning, men det betyder inte att man skall vänta med konkreta åtgärder — åtgärder som vi anser angelägna — till dess att utredningen har redovisat sitt resultat, när det nu kan komma att bli. Tvärtom är det bråttom. Vi har föreslagit några åtgärder som riksdagen kan besluta om redan nu — utan att avvakta en ny pressutredning. Det är i och för sig otillräckliga åtgärder, men vi har också i motionen angivit några av de huvuddrag som en ny pressutredning bör syssla med. I avvaktan på den utredningen — och i vetskap om att det gäller att hindra fortsatt koncentration och utslagning av ännu flera röster i presskören — har vi alltså föreslagit konkreta åtgärder. Vi anser att en ny pressutredning är helt nödvändig.

Riktpunkten för den pressutredningen måste alltså vara att det fria ordet inte får vara en lekboll i händerna på kapitelstarka grupperingar utan skall vara en demokratisk rättighet som styrs av helt andra värderingar. Det är långt dithän, men en ny pressutredning som utgår från andra premisser och som har ett brett folkligt inflytande kan ge ett bättre resultat än tidigare utredningar. Innan dess måste emellertid den nuvarande trenden åtminstone bromsas upp på ett bättre sätt än det föreliggande förslaget ger möjlighet till. Det är mot den bakgrunden jag yrkar bifall till motionen 1597 av herr Hermansson m.fl. under punkterna A 1, A 2, A 3 och A 5 i konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr 29.

Herr talman! Jag är en av de elva ledamöterna i reklamutredningen och närmare bestämt en av de sex som står bakom majoritetens förslag — det förslag som har utgjort underlag för propositionen 58. Det är därför rätt naturligt att jag ser på frågan om reklamskatt ur den aspekt reklamutredningen enligt sina direktiv haft att utgå från, nämligen den reklampolitiska. Att finansministern framför allt lägger statsfinansiella synpunkter på skatten är kanske lika naturligt. Han har understrukit detta mycket starkt här i dag. Det uppdrag utredningen fick — eller ansåg sig få — när riksdagen i fjol tog annonsskatten var att snabbt lägga fram det förslag till allmän reklamskatt som man redan arbetade på. Då trodde vi i utredningen att arbetet skulle fortskrida så att utredningens samtliga förslag skulle kunna presenteras inom ett år. När dessa utredningsplaner inte höll valde utredningen att lägga fram ett delförslag om en allmän reklamskatt. Man ansåg det angeläget att så snart som möjligt ge förutsättningar för att komma till rätta med den diskriminering av pressen — om detta tycks alla vara ense — som det innebär att annonser beskattas, medan övrig reklam icke beskattas. Utredningen föreslog alltså i sitt betänkande ”Reklam I Beskattning av reklamen”, som överlämnades i januari i år, en allmän reklamskatt på kommersiell reklam ”i syfte att dämpa reklamens volym”. Rätteligen borde det kanske i stället ha hetat ”i syfte att dämpa dess förutsedda tillväxttakt”. Motiveringarna för detta ställningstagande skall jag här inte gå närmare in på. Finansministern i propositionen, utskottsmajoriteten och de centerpartistiska reservanterna i skatteutskottet har instämt i dessa motiveringar, som också har framförts här tidigare i dag. Propositionen 58 bygger i allt väsentligt på reklamutredningens förslag. I ett betydelsefullt avseende skiljer sig emellertid propositionen från utredningsförslaget. Utredningens majoritet har, som jag tidigare sade, motiverat sitt ställningstagande utifrån reklampolitiska överväganden, vilket helt naturligt har inneburit att man inte har funnit motiv för att beskatta annonser eller annan reklam med icke kommersiellt syfte. Finansministern frångår den principen när det gäller annonser, och där har utskottet gått på samma linje. Man har valt att förlänga den nuvarande annonsskatten med beskattning av samtliga annonser men med olika skattesatser för dagspress och övrig press. Utredningen hade föreslagit samma skattesats för all press men beskattning endast av annonser med kommersiellt syfte. Resultatet hade för pressen i stort sett blivit detsamma. Några reklampolitiska skäl för att beskatta familje annonser, politiska meddelanden och platsannonser är inte lätta att hitta. För att undvika den skatteskärpning för dagspressen som den 10-procentiga skatten på kommersiella annonser skulle kunna leda till för vissa tidningar, beroende på deras andel av icke kommersiella annonser, kunde man enligt min mening i stället ha valt en något lägre skatteuttagsprocent för pressen över hela linjen. Det hade ökat pressens konkurrenskraft gentemot andra reklammedia och även skapat större rättvisa mellan olika typer av press. Det finns ju tidningar, också bland dem som klassificeras som populärpress, som bedriver värdefull opinionsbildning. Också det har tidigare nämnts här i dag. Däremot noterar jag med tillfredsställelse att propositionen också i ett annat avseende skiljer sig från utredningens förslag. Det gäller bottenavdraget på 3 miljoner, som alltså kommer att vara kvar. I den frågan tillhörde jag inte heller utredningsmajoriteten utan var reservant. Skatteutskottets majoritet har alltså med vissa smärre justeringar följt propositionen. I den reservation som avgivits av folkpartioch moderatrepresentanterna i utskottet har man riktat sig mot reklamskatten i första hand därför att den inte skulle vara ett medel att göra reklamen bättre. Detta argument har också varit genomgående i den offentliga kritik som förslaget varit utsatt för från olika håll liksom i remissinstansernas yttranden. Detta verkar på mig vara att slå in öppna dörrar. Motiveringen för reklamskatten är ju varken i utredningens förslag eller i propositionen eller i utskottsbetänkandet att göra reklamen bättre, utan den är att dämpa dess tillväxttakt. Frågan huruvida skatten skall användas som ett instrument också för att påverka reklamens innehåll kommer att övervägas av utredningen i dess fortsatta arbete. Själv har jag i ett särskilt yttrande till utredningens betänkande redan på förhand tagit avstånd från att använda skatten i sådant syfte. Men det är alltså inte den frågan vi behandlar i dag. De värderingar som ligger bakom utredningsmajoritetens förslag delas i stor utsträckning i centerns partimotion, 1583, och kommer också till uttryck i den reservation som centerns representanter i utskottet har avgivit. Inte minst har de kommit till uttryck i de olika anföranden som Olof Johansson i Stockholm hållit här i dag som representant för de centerpartistiska reservanterna. Jag kan emellertid inte ansluta mig till de slutsatser reservanterna kommer fram till: att nu avvisa reklamskatten men behålla annonsskatten. Jag anser att den lösningen ur dagspressens synpunkt är mycket otillfredsställande. Jag befarar på goda grunder att den kan komma att medföra att alltmer av reklamen flyttas över från pressen till andra media, vilket inte bara kan innebära ett olyckligt inkomstbortfall för pressen utan också kan få konsekvenser ur konsumentsynpunkt i form av en totalt sett sämre reklam. Det är ju ändå inte direktreklamen vi vill gynna! Herr talman! Detta är för mig två betydelsefulla skäl att stödja utskottsmajoritetens förslag i skatteutskottets betänkande nr 29, vilket jag alltså kommer att göra i den kommande voteringen. Herr Hermansson tog upp frågan om beskattningsformen och anser att den borde fått formen av en s.k. omkostnadsavgift. Det är riktigt att jag i ett särskilt yttrande till utredningens betänkande uttryckt sympatier för den beskattningsformen. Sådana sympatier har också kommit till uttryck i centerpartiets motion, såsom Olof Johansson påpekade. När utredningens majoritet enades med minoriteten om beskattningsformen föreslog den också att en omprövning av densamma skulle ske efter fem år. Det förslaget har emellertid inte tagits upp vare sig i propositionen eller av utskottet, vilket ju inte bör hindra att en sådan omprövning kan ske ändå.

Herr talman! Folkpartiet aktualiserade förra året både i konstitutionsutskottet och i kammaren frågan hur presstöd och annonsskatt förhöll sig till de grundläggande tryckfrihetsrättsliga principer som finns i tryckfrihetsförordningen. Vår huvudinvändning förra året var att det dåvarande förslaget genom sin kombination av ett selektivt stöd till pressen och en diffierentierad beskattning kunde tänkas stå i strid med tryckfrihetsförordningens 1 kap. 2§ om att man inte får hindra tryckning eller utgivning av skrift på grund av skriftens innehåll. Herr Ahlmark har tidigare i dag påvisat att olika typer av veckotidningar får olika behandling i detta avseende.

Konstitutionsutskottet vägrade förra året och vägrar i år att inkalla tryckfrihetsrättsliga experter till hearing i utskottet. Konstitutionsutskottet vägrade då och vägrar nu att inhämta sakkunnigyttranden från dessa experter. Utskottet gick därefter inte heller in på någon egentlig sakdiskussion om de tryckfrihetsrättsliga aspekterna på dessa frågor. Den tryckfrihetsrättsliga debatten blev därför för ett år sedan också bitvis parodisk. Konstitutionsutskottets ordförande hävdade t.ex. att enskilda ledamöter hade fört samtal med sådana som var kända för att vara tryckfrihetssakunniga och att man dessutom genom enskild läsning hade förvissat sig om att det här inte fanns något konstitutionellt problem. Däremot redovisades inte i debatten eller i utskottets skrivning någon argumentation på denna punkt. I debatten sades från övriga talare, från socialdemokraterna och centerpartiet, i stort sett bara att en åtgärd som syftade till att stödja pressen ju inte kunde karaktäriseras som ett hinder för pressen. Det är såvitt jag förstår det enda sakargument som man, när man läser protokollet ett år efteråt, kan finna. Man ägnade inte ett ord åt att dessa åtgärder faktiskt var till övervägande hjälp åt vissa tidningar och till övervägande hinder för andra tidningar. Jag hörde i dag herr Svensson i Eskilstuna, som är chefredaktör för en av de större tidningar som får ett presstöd, säga att han tyckte att debatten om huruvida åtgärderna stod i strid med tryckfrihetsförordningen eller ej var hårklyverier. Jag har här en sammanställning, gjord av riksdagens upplysningstjänst, som visar hur det produktionsbidrag som beslutades förra året, vad gäller landsortspressen fördelar sig på tidningar med olika partifärg.

Denna partifördelning när det gäller presstödet är iögonfallande, och jag skall strax visa varför jag tror att dessa uppgifter är betydelsefulla. Vi har emellertid också fått en sammanställning som visar effekterna av de förändrade reglerna, alltså hur det presstöd som föreslås i regeringens proposition, kommer att fördela sig på tidningar av olika partifärg. Bilden blir då följande: Socialdemokratiska tidningar får 73 procent av presstödet, de centerpartistiska tidningarna får 9 procent, folkpartitidningarna 2 procent, moderata tidningar 2 procent, kommunistiska tidningar 1 procent, allmänt borgerliga tidningar 11 procent och s.k. oberoende tidningar 3 procent. Det är alltså i huvudsak samma bild när det gäller partifördelningen både för det presstöd som har fungerat och det som nu föreslås. Socialdemokratiska tidningar gynnas, liberala och moderata tidningar missgynnas. Det är egentligen bara på en punkt som bilden har förändrats rätt starkt, och det är när det gäller centerpartitidningarna. De får en väsentligt mindre andel av det totala presstödet enligt de nya reglerna än enligt de gamla. Man kan undra om detta faktum är en mätare på graden av regeringens kärlek till centerpartiet. Det finns ju andra tendenser som tyder på att denna kärlek har svalnat sedan den 25 maj 1971. Jag tror att dessa uppgifter är betydelsefulla därför att man i debatten och i de inlägg som har gjorts om de tryckfrihetsrättsliga problemen i sammanhanget har sagt att redan möjligheten att i åtgärden kan inläggas ett sekundärt syfte att förkväva vissa publikationer gör åtgärden tvivelaktig. Jag beklagar att finansminister Sträng, när han för en stund sedan läste högt här i kammaren ur protokollet från den 25 maj, inte ville läsa litet längre fram i protokollet och även beakta vad som sagts av andra ledamöter. I så fall hade denna debatt kunnat komma ett steg framåt jämfört med för ett år sedan. Redan möjligheten att det kan ha funnits ett annat syfte bakom förslaget gör alltså förslaget från tryckfrihetsrättsliga synpunkter tvivelaktigt, säger en av grundlagexperterna. Regeringen vill genom presstöd öka den egna meningsriktningens möjligheter att slå igenom. Detta är inte ett primärt syfte, men det kan knappast bestridas att det har varit ett sekundärt syfte bland flera andra för förslagsställarna. Den tryckfrihetsrättsliga experten framhåller vidare att man bör undvika alla åtgärder, vilkas förenlighet med grundlagen ens kan ifrågasättas.

Ingen har bemött detta. Jag beklagar att debatten inte har kunnat gå ett steg framåt jämfört med för ett år sedan. I stort sett dessa synpunkter anförde jag även den gången från denna talarstol. Det nya är att den fördelning av presstödet som nu föreslås avviker när det gäller relationen mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Det har jag menat vara värt att notera. Jag tror emellertid att dessa siffror på hur presstödet slår partimässigt är intressanta också av ett annat skäl. De illustrerar enligt min mening de oerhörda risker för styrning och inblandning från statens sida som följer av ett selektivt statligt presstöd. Riskerna för att makthavare av olika slag utnyttjar de styrningsmöjligheter som följer med pressens partiella beroende av staten kan förvisso lätt belysas med många exempel från andra länder i väst eller öst, där pressen fått föra en kamp för sin rätt att fritt få kritisera de makthavande.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

Herr talman! Som herr Molin mycket riktigt anmärkte anförde han inga nya argument i sitt diskussionsinlägg här i dag. Det var ungefär samma synpunkter som kom fram redan föregående år.

Vad han här säger är väl närmast en plattityd. Det är en truism att påstå att det inom landsortspressen främst är socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar som får presstöd. Det är bara att visa upp en spegelbild av det förhållandet, att de ekonomiskt svaga tidningarna finns just bland de tidningar som företrädesvis innehåller centerpartistiska eller socialdemokratiska åsikter. Det innebär emellertid ingen förändring i fråga om själva syftet med stödet — presstödet tar ingen hänsyn till tidningarnas politiska inriktning. Svenska Dagbladet och Handelstidningen får stöd lika väl som Skånska Dagbladet och Arbetet. Även annonsskatten är uppbyggd på objektiva kriterier. Föregående år citerade jag ett uttalande av Björn Kjellin i en radiointervju, där han på särskild fråga yttrade, att vad det här gäller var långt ifrån sådana verkligt otillbörliga saker som man tänkte på när grundlagen kom till. Han sade: Nej, det ligger i sakens natur att det helt allmänna stadgandet i tryckfrihetsförordningen byggde på en åskådningsundervisning från diktaturregimer, där man hade använt olika metoder för att klämma åt motståndarens rätt att yttra sig. — Sådana jämförelser kan väl ändå inte göras med det här förslaget. Jag vill gärna ytterligare understryka en sak, när jag har ordet, nämligen att man varnade för att skapa modeller för sådana ingripanden. Det är riktigt. Nu sägs i konstitutionsutskottets betänkande att just de tryckfrihetsrättsliga aspekterna bör tas upp i den utredning som kommer att tillsättas. Man kan inte vara nog vaksam, det vill jag understryka. Det gällde också den Lindholmska pressutredningen, som föregicks av speciella överväganden av de tryckfrihetsrättsliga aspekterna.
Herr talman! Det är klart att det inte är särskilt meningsfullt att fortsätta diskussionen, eftersom man på den socialdemokratiska sidan inte vill ta upp en saklig debatt om huruvida det verkligen kan vara så, att kombinationen av dessa åtgärder är grundlagsenlig. Vi befinner oss där i samma läge som vi gjorde förra året: vi kan bara konstatera att någon sakdebatt vill man på den andra sidan inte föra. Låt mig bara, herr Svensson i Eskilstuna, göra ett litet tankeexperiment. Det är riktigt att flertalet andratidningar i landsorten är socialdemokratiska. Men låt oss anta att det hade varit tvärtom — att antalet andratidningar i landsorten hade varit liberala och moderata och att förstatidningarna hade varit socialdemokratiska. Är det någon som tror att den socialdemokratiska regeringen då hade föreslagit ett presstöd med den här utformningen?
Herr talman! Mitt svar innehåller en hänvisning till vad som sker på storstadspressens område. Den största uppräkningen av produktionsbidragen går till två av de tidningar som varit mest kritiska mot regeringen, nämligen Svenska Dagbladet, moderat, som får 8 miljoner kronor, och Handelstidningen i Göteborg, som också får ett mycket betydande stöd. Man bör väl inte anse att motståndarna bara har smutsiga motiv, utan man bör väl ändå vid bedömningen av de här frågorna kunna tänka sig att syftet just är att bevara en allsidig debatt.

Herr talman! Vad jag försökt säga är att det från tryckfrihetsrättsliga synpunkter är viktigt att veta om regeringen bland flera syften också haft syftet att hjälpa den egna meningsriktningen i den allmänna debatten. Jag var i början av detta år med i en diskussion i Stockholms Journalistförening, där en företrädare för socialdemokratin uttryckte sig ungefär på följande sätt: Det är klart att vi dessutom ville ge den egna meningsrikt ningen en fair chans att slå igenom. Jag tror att det är klart att man ville det. Dessutom ville man hjälpa pressen generellt. Att hjälpa den egna meningsriktningen har varit ett av flera syften, och det är ett skäl att göra en noggrannare prövning av hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig till tryckfrihetsförordningen än vad både regeringen och konstitutionsutskottets majoritet hittills har gjort.

Herr talman! Det råder knappast några delade meningar om den avsevärda betydelse en vital och differentierad press har för opinionsbildning, för nyhetsförmedling och för informationsspridning i ett modernt demokratiskt samhälle. Den reducering av antalet röster som har skett i presskören är därför allvarlig av många skäl, och det är erforderligt med åtgärder som förbättrar pressens arbetsvillkor och som motverkar och helst förhindrar en fortsatt nedläggning av tidningar. Herr Schött har tidigare under debatten framhållit att moderata samlingspartiet har hävdat och hävdar fortfarande, att det måste ställas upp åtminstone tre krav vid utformningen av ett statligt presstöd: det skall vara generellt, får inte verka diskriminerande så att det är speciellt förmånligt för tidningar med viss partifärg och det får inte snedvrida konkurrensen mellan olika tidningar. Presstödsnämnden har nu arbetat snart ett år, och vi som deltagit i nämndens verksamhet under det året har väl gjort de erfarenheterna att utformningen av presstödet i åtskilliga avseenden har varit mindre lyckad. Herr Molin nämnde hur stödet har fördelats i procent mellan olika tidningar av olika färg i vad gäller landsortspressen. Jag har här med mig presstödsnämndens beslut beträffande samtliga tidningar för 1971. Av detta framgår att nämnden har beviljat ansökningar som bidrag till 54 tidningar. Av dem har 11 betecknats som opolitiska och återstående 43 angivits tillhöra viss åsiktsriktning. Av dessa 43 har 17 företrätt socialdemokratisk politik, 16 centerpartipolitik, 3 moderat politik, 2 folkpartipolitik, 2 har företrätt vänsterpartiet kommunisterna, 2 har betecknats som allmänt borgerliga och en tidning har betecknats som både folkpartistisk och centerpartistisk. Om denna uppräkning utvisar att stödet är diskriminerande och att det är speciellt förmånligt för tidningar av viss partifärg överlåter jag till kammarens ärade ledamöter att själva bedöma. Presstödskungörelsen har också en sådan utformning att presstödet medfört en helt orimlig snedvridning av konkurrensförhållandet mellan olika tidningar, därav två på en ort, vilka båda är av ungefär samma storlek, den något mindre tidningen har kunnat få bidrag av icke ringa storlek, medan den andra tidningen icke kunnat få något. Det mest uppmärksammade fallet är som tidigare nämnts i debatten tidningarna i Gävle, men det finns också liknande fall på andra orter. Detta medför mycket starka positiva eller negativa effekter för de aktuella tidningarna, och det är därför nödvändigt att det snarast kommer till regler, som gör det möjligt för presstödsnämnden att i de här fallen nå ett mer rättvist resultat. Den tekniska lösningen av problemet kan varieras, och det förekommer ju i motioner olika förslag till lösning Om pressutredningen — som riksdagen begärde för ett år sedan och finansministern först nu tänker tillsätta — med förtur behandlar dessa frågor, bör de åtminstone temporärt kunna lösas på det sätt som har antytts i motionen 807 av några ledamöter från moderata samlingspartiet. Konstitutionsutskottet tycks ha följt den linjen när utskottet säger att presstödsnämnden bör utan avvaktande av utredningens resultat ges möjlighet att vid tillämpningen av 17 § besluta om reducerade bidrag. Om finansministern hade varit närvarande hade det gett mig anledning att ställa en fråga till honom. Jag undrar om det på grund av detta uttalande — jag utgår ifrån att riksdagen kommer att ställa sig bakom det — nu kommer att ske en ändring av presstödskungörelsen på den här punkten och om den kommer omedelbart så att presstödsnämnden kan tillämpa den när nämnden snart skall gå att behandla ansökningar som gäller år 1972. På sikt kan kanske en annan utformning av dessa regler vara lämpligare, så att de görs mera generellt verkande. Det sades redan förra året att regelsystemet skulle ges en generell utformning, där inslaget av diskretionär prövning skulle vara ringa. Nu har det i praktiken visat sig att systemet inte fyllt dessa krav, och att presstödsnämnden har fått göra många diskretionära prövningar. Om det gavs mera, som det antytts i några motioner, exakta regler för de reducerade bidragen, skulle det kunna leda till en minskning av behovet av skönsmässiga avgöranden från nämndens sida. Detta bör nu kunna bli föremål för övervägande av pressutredningen. Det är verkligen att beklaga att denna pressutredning — eller den kommitté som förra årets riksdag begärde — inte blivit tillsatt. Detta har fördröjt möjligheterna att få till stånd riktiga regler för presstödets utformning. I den här delen vill jag instämma i vad fru andre vice talmannen tidigare har anfört. Det finns många frågor, kanske av teknisk art, som skulle vara värda att diskutera här, t.ex. formuleringar och definitioner i presstödskungörelsen som har stor betydelse för om en tidning skall vara berättigad till presstöd eller inte. Som exempel kan jag nämna definitionen av begrepp som andratidning och utgivningsort. Jag skall inte ta upp kammarens tid med detta. Jag ifrågasätter dock om det inte finns anledning att överväga om begreppet utgivningsort borde få en vidare definition än det har i presstödskungörelsen. Blockregionen i stället för kommunblocket borde vara avgörande för frågan om en tidning är andratidning eller inte. De tidningar som i dag inte får produktionsbidrag därför att de är förstatidningar i sin utgivningskommun, men inte i blockregionen, har i många fall en mycket stark konkurrens från den största tidningen i blockregionen. Just därför har de de problem som är utmärkande för en andratidning. Enligt nuvarande stadgande i presstödskungörelsen är de dock att anse som förstatidningar. Herr talman! Presstödet är nödvändigt, men den nuvarande utform ningen har väsentliga brister. Det talar starkt för att stödet i dess nuvarande form betraktas som ett provisorium. Det bör tidsbegränsas, såsom föreslagits av herrar Werner i Malmö och Schött i reservationen 1 till konstitutionsutskottets betänkande. Jag yrkar bifall till den reservationen.
Herr talman! Jag vill med anledning av herr Winbergs inlägg erinra om att den motion som han har väckt tillsammans med herr Carlshamre kommer att behandlas av den pressutredning som skall tillsättas. Jag kan meddela att om man i nuläget skulle ha följt de rekommendationer som görs i den motionen, skulle det innebära en utökning av de bidragsberättigade tidningarna med 23 stycken. Det skulle medföra en extra kostnad uppgående till 10,3 miljoner kronor.
Herr talman! Till herr Svensson i Eskilstuna vill jag bara säga att jag ser det som en direkt och klar rättviseåtgärd att dessa tidningar också kan få det stöd som de uppenbarligen behöver.

Herr talman! Den väsentligaste av de frågor vi diskuterar i dag är regeringens förslag till ett radikalt förstärkt presstöd. Det innebär att stödet föreslås höjt från 36 till 67 miljoner kronor, vidare att samdistributionsrabatten ökas från 10 till 20 miljoner kronor, bådadera förslagsanslag. Det är ett gott handtag åt den svenska pressen och en handling som eftertryckligt visar att statsmakterna menar allvar med sin uttalade strävan att bevara en mångfaldig och differentierad press med dito nyhetsförmedling och opinionsbildning och att inte låta stora delar av dagspressen falla offer för de renodlade marknadskrafterna. Mot detta har det enligt min mening mindre räckvidd att en reklamskatt på 10 procent införs. Jag ser den främst som en fiskal skatt, betingad av behovet att skaffa pengar till det ökade presstödet. Sammankopplingen är naturligtvis godtycklig och inte starkare än när i fjol annonsskatten kopplades samman med det nya presstödet. I bägge fallen rör det sig dock om politiska realiteter, som man inte kommer undan. I fjol ställde sig två tredjedelar av riksdagen bakom annonsskatten, och detsamma blir fallet i dag enligt vad debatten givit vid handen. Därmed är det klart att annonsskatten inte kan avskaffas, åtminstone inte förrän ytterligare utredningar skett i dessa skatteoch pressfrågor. I detta läge blir det för pressen ett givet intresse att annonsskatten kompletteras med en reklamskatt. En fortsatt ensidig belastning av annonserna bör inte få komma i fråga. Det skulle drabba pressen och riskera att snedvrida reklamens olika uttrycksformer. Under riksdagens allmänpolitiska debatt den 2 februari i år tillät jag mig hävda att antingen måste annonsskatten avskaffas eller också kompletteras med en reklamskatt. Samtidigt hävdade jag att hur det än blev med skattesatsen på reklam, borde annonsskatten förbli oförändrad vid sina 6 procent. Jag är glad kunna konstatera att regeringens proposition innebär just detta. Eftersom beräkningsgrunderna för de båda skatterna i viss mån är olika, skulle också en nominellt lika skattesats i verkligheten hårdare drabba annonserna. Centern har i dagens debatt försatt sig i en olycklig och för pressen ogynnsam situation. Partiet avstyrker reklamskatten men vill ha kvar annonsskatten. Den ensidiga belastningen av pressannonseringen skulle alltså bestå och annonserna diskrimineras i skattehänseende. Det är ytterst förvånande och beklagligt att centern har intagit denna sakligt så svaga och kluvna attityd, hur än den skruvade motiveringen lyder. Effekten av reklamskatten blir troligen en mindre, övergående bromsning av den stadiga ökningen av reklamvolymen. I vad mån arbetslöshet på denna grund kommer att uppstå är omöjligt att bedöma. Branschen är sedan länge inne i en strukturell omdaning som kommer att gå vidare under 1970-talet. Men att reklamens innehåll och kvalitet skulle kunna påverkas och styras mera påtagligt genom ett så grovt instrument som en skatt tror jag alls inte på. Jag tror heller inte att det s.k. befrielseinstitutet skulle kunna fylla någon mer betydande funktion i detta sammanhang. Då tror jag faktiskt mer på marknadsföringslagens effekt när det gäller att påverka och sanera reklamen, vilket i många fall kan vara behövligt. När presstödet i fjol infördes i sin nya form blev det räddningen för många tidningar. Om det inte hade kommit, skulle säkert en rad av våra stora, betydande dagstidningar icke ha kunnat leva någon längre tid. Då hade vi verkligen fått en kris i svensk press och i den grafiska industrin. Det ekonomiska läget under fjolåret har icke förbättrats för pressen som helhet och allra minst för de mest utsatta tidningarna. Tvärt om. Den allmänna konjunkturens försämring har slagit hårt och en kraftig ökning av presstödet är en tvingande nödvändighet. I början av denna riksdag förordade jag att åtminstone en fördubbling måste ske. Den bistra sanningen är att om inte presstödet nu starkt ökas grinar tidningsdöden emot en rad av våra stora och betydande tidningar i storstäderna och i landsorten. Inte minst i våra tre storstäder skulle verkningarna bli ödesdigra. Annonskonjunkturen var i fjol den sämsta på decennier liksom konjunkturen i stort. I genomsnitt minskade dagspressens annonsvolym med drygt 13 procent för storstadspressen och närmare 8 procent för landsortspressen. Då är att märka att den starka försämringen för andratidningar i de tre storstäderna starkt påverkas av att en enda tidning av dessa tre efter en strukturell omläggning av innehållet minskade sin annonsvolym med hela 40 procent, vilket självklart drar ned totalsiffran för de tre. Den största minskningen i annonsvolymen skedde för övrigt under första halvåret i fjol, innan annonsskatten var införd, och minskningen hade börjat redan 1970. Siffrorna i folkpartiets reservation i skatteutskottets betänkande är ensidigt utvalda och ger inte en rättvisande beskrivning av läget i fjol. I själva verket är det väldigt svårt att bedöma annonsskattens verkningar, eftersom den sammanföll med den djupa konjunktursvackan. Låt mig erinra om att av de svenska dagstidningarna är det några tiotal som berörs av annonsskatten. Totalt är det ca 70 dagstidningar och tidskrifter. De flesta tidningar ligger utanför. De slipper beröring av skatten på grund av ett 3 miljoners bottenavdrag. Liksom det höjda presstödet är en klart positiv händelse är det positivt att en ny pressutredning skall tillsättas, som på längre sikt skall bedöma dessa frågor — främst hur samhällets fortsatta stöd skall utformas inklusive, förutsätter jag, hur skatter och andra inslag skall ordnas. Här finns otvivelaktigt kantigheter att slipa bort, nyheter att lansera och gränsfall att justera. Men jag har blivit mycket orolig och förvånad inför en del uttalanden i dagens debatt liksom i folkpartiets och moderaternas motioner och reservationer när det gäller presstödets utformning. På båda håll hävdas att presstödet egentligen skall vara generellt och icke selektivt. Moderaterna säger att stödet skall vara generellt — får icke vara konkurrenssnedvridande. Vidare skall totalupplagan ha avgörande betydelse som kriterium. Folkpartiets reservation är något vagare, men inte minst fru vice talmannens yttrande i dag tyder på att folkpartiet innerst önskar en grundläggande omläggning, så att stödet skulle komma att utgå efter generella linjer. Detta är en gammal och välkänd debatt. Det dröjde flera år innan riksdag och regering vågade ta ett selektivt stöd. Även pressens organisationer har i det längsta ryggat för ett sådant. Jag vill eftertryckligt hävda att ett selektivt presstöd är en grundläggande förutsättning för att ett samhällsstöd över huvud taget skall få åsyftad verkan. Ett generellt stöd säkrar inte en mångfaldig och differentierad press, hindrar inte en fortsatt tidningsdöd och en tilltagande regional monopolisering. Här hjälper inga gammalliberala principer av den karaktär som vi har hört hävdas här i dag med sådan emfas. Man kan inte utlämna pressen uteslutande till de s.k. marknadskrafterna. Då får man just den utarmning av pressen som skulle förhindras, och en tidningsdöd som åtminstone temporärt med presstödets hjälp nu kunnat hejdas. En tidning är i den situationen — fullkomligt unik jämfört med alla andra produkter på marknaden — att den måste säljas inte en utan två gånger. Man kan inte jämföra försäljning av tidningar med försäljning av smör, bilar eller skokräm. Man måste sälja en tidning två gånger och till olika kundkretsar, nämligen en gång till läsaren och en andra gång till annonsören. Låt mig erinra om att det är annonsinkomsterna som ytterst avgör om en tidning skall leva eller dö. En tidning kostar för prenumeranten vanligen 125—150 kronor per år, men den kostar 500-600 kronor att framställa. En tidning kan vara en utomordentligt attraktiv läseprodukt men ändå gå döden till mötes, något som vi har otaliga exempel på från vårt eget land, från Amerika, England, Frankrike osv. Man har där haft samma problem som vi nu diskuterar och försöker komma till rätta med. Den vanliga relationen i svensk press är att man har två tredjedelar text och en tredjedel annonser, och den relationen är för svag för att kunna säkra tidningens existens. Av dessa skäl måste samhällets presstöd delvis inriktas just på att upphäva marknadskrafternas verkningar, och därför måste stödet vara selektivt. Den nya pressutredningen måste beakta detta. Annars kommer den snett och kan vålla pressen svåra olyckor. Det här är problem som man brottas med i många västerländska länder, i Japan och i andra stora tidningsländer, och man konstruerar presstöd på olika sätt för att hindra en alltför absurd tidningsdöd. Vi kan tänka oss hur det skulle vara om man hade haft ett generellt stöd, som skulle ge lika mycket till Dagens Nyheter som till Svenska Dagbladet, till Göteborgs-Posten som till Handelstidningen. Det skulle formellt kunna se ut som rättvisa, men det skulle vara grövsta orättvisa, om man nämligen ville bevara dessa tidningar som är i underläge. Jag har uppehållit mig vid denna punkt så här utförligt och enträget just för att anlägga en moteld mot liberalernas och moderaternas angrepp på det selektiva stödet och för att sända ett ord med på vägen till den blivande pressutredningen, som i detta avseende verkligen inte bör vara förutsättningslös. Låt mig också erinra om att totalupplagen inte kan få vara det enda eller ens det främsta kriteriet för presstödet. Det finns många andra faktorer att ta hänsyn till: annonsvolym, struktur, spridningsområde osv. Detta gäller naturligtvis även Gävlefallet, som i dag liksom i tidigare debatter har åberopats. Jag sade i förra årets debatt att jag hoppades på en generös bedömning när det gällde Gefle Dagblad med användande av den paragraf som gav möjlighet härtill. Jag kan utan vidaree upprepa samma förhoppning i dag och hänvisa till att § 17 nu får en mer positiv formulering i detta avseende. Men det är en missvisande bild som här har getts av talare från folkpartiet och moderaterna liksom i båda dessa partiers motioner. Det har sagts här att Arbetarbladet fått 1 miljon kronor, men att Gefle Dagblad inte fått någonting och dessutom får vara med och betala annonsskatt. Detta är en förfalskad bild av verkligheten. I själva verket betalar naturligtvis även Arbetarbladet annonsskatt, nämligen ca 300 000 kronor. Vidare får Gefle Dagblad ett presstöd på 200 000 kronor för sin direktägda avläggare Sandvikens Tidning. Med den ökade rabatt som nu föreslås för samdistributionen kan Gefle Dagblad räkna med ett ytterligare statligt stöd på cirka en kvarts miljon kronor per år. Jag väckte i fjol tillsammans med pressmän i riksdagen från fyra partier en motion om förbättrad samdistributionsrabatt. Jag är glad över att kunna konstatera att den har fått mycket positiva följder dels i statskontorets utredning, dels senare i finansministerns proposition, som vi har att behandla i dag. Resultatet är att samdistributionsrabatten nu fördubblas från 10 till 20 miljoner i förslagsanslag och utgår med ett enhetligt belopp på 3 öre per distribuerat exemplar och dag. Det motsvarar 9—10 kronor per år och exemplar för en sexeller sjudagarstidning. Här har skett en stark rationalisering i pressen. Av omkring 170 tidningar är nu ca 140 med i samdistributionssystemet. De flesta svenska tidningar får på det sättet ett presstöd, en faktor som ingen fäst uppmärksamheten på i dag men som är viktig att framhålla. Om t.ex. Dagens Nyheter har 200 000 exemplar med i samdistributionen i Stockholm och ute i landet innebär det ett presstöd till tidningen på 2 miljoner kronor. Motsvarande stöd får Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet o. a. Det är en väsentlig pådrivande rationaliseringsfaktor som här har införts och som är en utomordentligt värdefull och dess bättre icke kontroversiell del av det statliga stödet till pressen. Härtill kommer det dolda stöd som utgår via postens taxor för utbärning. Det beräknas av posten till några tiotal miljoner, men siffran är omstridd och accepteras inte av pressen. Dessa fakta tycker jag skulle bidra till att dämpa den upprördhet som på sina håll i riksdag och press har funnits och finns kring pressens skatteoch stödfrågor. Här har som en sidoprodukt i dag diskuterats och ifrågasatts om inte hela den här stödutformningen är stridande mot tryckfrihetsförordningen. Senast hörde vi herr Molin som i det avseendet höll ungefär samma tal som i fjol och antydde, frågade och insinuerade. Herr Molin har haft ett helt år på sig att undersöka om det ligger någonting i hans redan i fjol gjorda antydningar. Han hade icke ett enda nytt bidrag att ge till debatten. Jag är förvånad över att man rör sig med antydningar och insinuationer och inte själv kan ge något mera konstruktivt bidrag till debatten. I själva verket har alla tryckfrihetsrättsexperter klargjort att nyckelordet är huruvida en åtgärd riktar sig mot innehållet, grundar sig på innehållet i tidningen. Men herr Molin använde betecknande nog icke ordet innehåll. För mig — och det gäller säkert också för pressen och för samhället — är det väsentligt att Sverige när det gäller presstöd går i täten för att hyfsa ett problem som är svårt i alla stora tidningsländer, när man genom särskilt offentligt stöd försöker trygga en differentierad press, dess nyhetsförmedling och opinionsbildning. Herr talman! Jag hoppas att man skall kunna dra en särskild slutsats av den intensiva debatt som förts i dessa frågor under de senare åren. Det bör väl ändå vara uteslutet att med framgång lansera tanken på kommersiell reklam i TV. En ledamot i reklamutredningen sade i våras att utredningen sannolikt kommer att lägga fram ett förslag om reklam i TV. Även om detta skulle visa sig vara riktigt hoppas jag att regering och riksdag icke skall släppa loss kommersiell TV-reklam. Alla erfarenheter från omvärlden visar att ett sådant reklammedel direkt drabbar pressens ekonomi. Därför hälsar jag med tillfredsställelse de ord som finansministern fällde i denna fråga i dag och som var både glädjande och hoppingivande.
Herr talman! Herr Möller i Gävle påstår att jag i min analys av hur de aktuella åtgärderna förhåller sig till tryckfrihetsförordningen över huvud taget inte hade nämnt hänsynen till tidningens innehåll. Det kommer att framgå av protokollet att jag gjorde det. Det var i själva verket en poäng i mitt inlägg att en mängd omständigheter talar för att ett sekundärt syfte i detta sammanhang hade varit att diskriminera tidningar med hänsyn till deras innehåll. Om herr Möller i Gävle nu skall ta upp en polemik på denna punkt, kunde han åtminstone höra på vad jag säger.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att herr Molin förebrådde finansministern, som ur protokollet citerade nuvarande hovrättspresidenten Björn Kjellin, för att finansministern inte också gått längre fram i protokollet och citerat andra talare. Men det centrala i Björn Kjellins uttalande är att hela det stadgande i TF som berör denna fråga är upphängt på att det skall gälla åtgärder på grund av tryckt skrifts innehåll. Det borde vara möjligt att komma överens om innebörden av denna fråga, särskilt som herr Molin haft ett helt år på sig att djupare tränga in i denna substans.

Herr talman! I mitt inlägg vill jag något uppehålla mig vid reklamskatten och de verkningar den kan få för näringslivet och samhället. En väsentlig utgångspunkt för den kritik reklamen utsatts för är att den inte skulle vara tillräckligt informativ. Det är en uppfattning som bl.a. kommer till uttryck i de resonemang som den statliga reklamutredningens majoritet utvecklar. Nu kan man för det första diskutera hur hög informationsgraden får vara för att konsumenterna skall orka ta emot informationen. Undersökningar har visat, att den statliga konsumentupplysningen inte når de grupper i samhället som man valt att rubricera som de resurssvaga och som ansetts ha särskilt stort behov av sådan upplysning. Kanske är det rent av på det sättet, att konkurrensen mellan de olika företag som använder sig av reklam som informationsmedel också har positiva effekter för mottagarna. Som politiker sätter vi ju en ära i att uttrycka oss så, att människorna får möjlighet att sätta sig in i olika, ofta komplicerade samhällsfrågor. Det är på det sättet som vi gör det möjligt för människorna att bilda sig en uppfattning i skilda frågor och att bli delaktiga i den allmänna beslutsprocessen. Det görs ibland gällande att reklamen genom sitt förhållande till den ofta rätt tillkrånglade konsumentupplysningen skulle undergräva konsumenternas möjligheter att fatta rationella köpbeslut. Jag tycker att alla borde ansluta sig till den uppfattningen att informationen fullgör viktiga funktioner endast i den utsträckning den är utformad så, att den når de människor den är till för att nå. Därför är reklamen överlägsen konsumentupplysningen ungefär på samma sätt som finansministern är överlägsen våra professorer i nationalekonomi när det gäller att informera människorna om olika samhällsekonomiska spörsmål. För det andra vill jag ifrågasätta själva idén om att man med hjälp av en reklamskatt har möjlighet att höja reklamens informationsgrad. Av vad jag förstått tillmäter inte finansministern en reklamskatt några sådana egenskaper. Det kan också påpekas i detta sammanhang att herr Sträng i den bedömningen tycks ha stöd från statens konsumentråd, som i sitt yttrande över förslaget om reklamskatt bl.a. anför följande: ”Rådet finner utredningens föreställningar om effekterna av den föreslagna reklamskatten svagt underbyggda.

Finansministerns enda motiv för reklamskattens genomförande är, såvitt jag kunnat uppfatta, statsfinansiella skäl. En närmare granskning av vad finansministern får in genom en reklamskatt, sedan hänsyn tagits till effekter sammanhängande med att skatten är avdragsgill i förhållande till övrig företagsbeskattning och sedan direkta och indirekta administrationskostnader för såväl staten som företagen kalkylerats in, visar mycket klart att det av hönan bara blir kvar en fjäder, om ens det. En nykter bedömning av reklamskattens debet och kredit i förhållande till statskassan ger därför faktiskt underlag för oro. Man kan med stor oro fråga sig vad som blir resultatet om finansministern fortsättningsvis tänker finansiera den offentliga sektorns kostnadsexpansion med hjälp av intäkter som representerar en så stor procent avbränningar som den åtgärd vi i dag har att ta ställning till. Har finansministerns tidigare så stora uppfinningsrikedom när det gäller att finna vägar för den offentliga sektorns finansiella expansion förbrukats ända dithän att han nu tvingas tillgripa surrogat med minimal utdelning? När jag hävdar att reklamskatten sedan alla kostnader och minskade intäkter frånräknats helt saknar statsfinansiell betydelse, har jag ändå inte tagit hänsyn till de kostnader som en eventuell reklamskatt kommer att åsamka samhället till följd av en sådan skatts negativa effekter på sysselsättningen. Det är dock, herr talman, med hänsyn till sådana negativa effekter som vi i dag har särskilt starka skäl att avvisa förslaget om en dylik punktskatt på en av de funktioner som ingår i en kedja av åtgärder för att säkra företagens avsättning. Jag behöver i den här församlingen inte närmare utveckla det i sig orimliga att fördyra och därmed försvåra företagens avsättning i en situation, då tusentals företag kämpar för att hävda sin sysselsättning och då många företag inte lyckas i den kampen på det sätt som vi skulle önska. Vi kan också avläsa den saken i sysselsättningsstatistiken, som inger största oro inte bara med hänsyn till dagens situation utan också med hänsyn till framtiden. Arbetsmarknadsstyrelsens chef, generaldirektör Bertil Olsson, har rätt nyligen uttalat att vi för framtiden — även i goda konjunkturer — tvingas acceptera en högre arbetslöshet än tidigare. Vi måste således enligt AMS-chefen trappa ner våra ambitioner när det gäller upprätthållandet av vad som länge varit ett av regeringspartiets främsta honnörsord, nämligen full sysselsättning. Det vore emellertid oförsvarligt, om vi genom punktskatter på företagens avsättningsfunktioner medverkade till en ytterligare försämring av läget. En skatt på reklamen är nämligen en broms — jag vill understryka det — på näringslivets säljaktiviteter, och det är sannerligen inte bromsar som behövs just nu. En reklamskatt missgynnar också de mindre företagen, som har svårare att bära alla kostnadsökningar, och försämrar deras konkurrensförmåga gentemot redan etablerade storföretag. Låt mig ta ett enda exempel. Om jag uppfinner en ny produkt, som är bättre än en likartad som redan finns i marknaden och som tillverkas av ett storföretag med mäktiga resurser, får jag svårare att konkurrera. En reklamskatt är därför utvecklingshindrande. Innovatören, uppfinnaren, behöver mer reklam än redan inarbetade fabrikanters produkter, och en skatt blir därför en negativ faktor i konkurrensen. Införandet av en reklamskatt medför emellertid också andra risktaganden. Man måste ta i betraktande att reklamen i sig fullgör en nyckelroll för upprätthållandet av fungerande kommunikationer mellan säljare och köpare. Störs den kommunikationen får detta konsekvenser långt utöver att företagen måste bära vissa ökade kostnader. Vad är det för övrigt som konstituerar vår successivt höjda levnadsstandard om inte nya och förbättrade produkter, och hur skall vi få kännedom om dessa nya och förbättrade produkter ifall vi inte blir informerade om deras existens? Det är också uppenbart att reklamen spelar en aktiv roll för att främja den priskonkurrens tack vare vilken vi får mer för våra pengar. Jag vill i detta sammanhang också referera till ett uttalande som borde ge oss en tankeställare. För detta svarar den socialdemokratiske ekonomiministern i Västtyskland Karl Schiller. Han säger: ”I vår s.k. överflödsekonomi finns det ingen direkt nöd att bekämpa. Vad det gäller är att styra en ström av varor så att de hamnar där de bäst behövs. Hög produktionsnivå leder till ökad sysselsättning, vilket leder till ökade konsumtionsmöjligheter som i sin tur ger ytterligare ökade möjligheter till sysselsättning etc. En dylik expansion av produktion och konsumtion kan endast synkroniseras med hjälp av reklamen.” Därför vill Schiller, herr talman, för sin del — jag fattar hans uttalande så — karakterisera reklamen som en ”synnerligen produktiv del av tjänstesektorn”.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

Herr talman! Bland de reservationer som fogats till utskottets betänkande avser den med beteckningen 1 avslag på propositionen i dess helhet. Den reservationen har lämnats av folkpartiets och moderaternas ledamöter i utskottet. För en stund sedan sade herr Möller i Gävle från denna talarstol att sifferuppgifterna i denna reservation skulle vara felaktiga. Jag vill tala om varifrån vi fått siffrorna. Vi har fått dem från det material som Tidningsutgivareföreningen skickat till finansdepartementet, och jag förutsätter att siffrorna i det materialet är mer korrekta än vad herr Möller är då han gör sitt omdöme om vår reservation. I reservationen 2 som centerns ledamöter i utskottet står för begärs avslag på propositionen i dess helhet, men den innebär yrkandet att den nuvarande annonsskatten bibehålles. Utskottsmajoriteten, som består av enbart socialdemokrater, förordar en reklamskatt som innefattar skatt på såväl annonser som övrig reklam dock med den skillnaden att skatten på annonser i dagspressen skall vara 6 procent medan skatten på övrig reklam skall vara 10 procent.

En snedbelastning orsakad av skatten har drabbat tidningarna och därför givetvis varit styrande när företagen upphandlat reklam. Detta faktum har avspeglat sig i centerns reservation vid utskottsbetänkandet, där man intagit två diametralt motsatta ståndpunkter. I reservationen sägs på s. 24: Här säger man alltså nej till både annonsskatt och reklamskatt. På nästa sida har man en annan uppfattning. Där säger man följande: ”Avgörandet beträffande annonsskattens framtid bör därför anstå ytterligare en tid. Av stor betydelse i detta sammanhang är också hur den framtida presstödspolitiken kommer att utformas. Utskottet avstyrker alltså yrkandena i motionerna 1972:11, 1972:53 och 1972:833 om att annonsskatten skall avskaffas.” Nu har vi emellertid av herr Olof Johansson i Stockholm fått beskedet att den ståndpunkt som centerpartiet intagit är den som finns på s. 25, alltså nej till reklamskatten men ja till annonsskatten. Det är förvånande att centerns ledamöter i utskottet kan finna det försvarligt att behålla skatt på annonser då de går emot skatt på övrig reklam. Nu sägs visserligen att det inte går att behålla en skatt på annonser på sikt men att den tid skatten varit i funktion är för kort för att man skall kunna göra en utvärdering av annonsskattens verkningar. De erfarenheter man haft av annonsskatten talar emellertid sitt tydliga språk. Det går inte att som både majoriteten och centerpartireservanterna gör skylla enbart på konjunkturerna för det stora bortfall av annonser som har skett. Det torde i stället vara så att de företag som annonserar i sin budget har upptagit en viss summa för reklam, och i den mån kostnaderna för reklamen ökat har man fått göra motsvarande minskningar av volymen. Det är väl den vanliga gången. En beskattning av reklam hjälper inte för att komma åt den reklam som kan vara vilseledande för konsumenterna och som det skulle ha funnits fog för att söka komma till rätta med. Reklamskatten slår blint och tar ingen hänsyn till det sakförhållandet att reklamen är en nödvändig del av produktionsprocessen. Otvivelaktigt betyder reklamen som regel inte en fördyring av varorna utan tvärtom ett förbilligande genom att större serier kan tillverkas och priserna därigenom kan pressas. Det har inte framlagts något material som skulle ha bevisat motsatsen. Skatten är en tillyxad sak för att få in en viss summa pengar till statsverket. Majoriteten i skatteutskottet anför att dessa inkomster behövs för att täcka utgifterna för presstödet. I den mån man behöver pengar till detta hade det funnits andra vägar att gå än att genom särskilda skatter belasta en bransch för att använda pengarna till att stödja samma bransch, vilket man gör genom skatten på annonser. Först försvagar man ekonomin i tidningsföretagen — och här föreligger det förhållandet att det främst är andratidningarna som fått vidkännas minskade annonsintäkter — och sedan stöder man samma organ med särskilda bidrag. Det hela verkar föga rationellt. Skatt på annan reklam kommer att få följder som man nu inte helt kan överblicka. Många hyser dock stora farhågor för att den grafiska branschen, som redan nu brottas med svårigheter, kommer att få det ännu mer bekymmersamt. En stor del av yrkesfolket i den grafiska branschen är redan nu arbetslös, och företrädare för branschen, både arbetstagare och arbetsgivare, är eniga om att en skatt på reklam kommer att ytterligare förvärra sysselsättningsläget. Kostnaderna för ett minskat utnyttjande av kapaciteten i företagen är betydande, och de nackdelar med ytterligare friställningar av arbetskraft som en skattepålaga medför kan inte försvaras. Reklamskatten drabbar särskilt svårt de mindre företag som producerar reklammaterial, då dessa är mer känsliga i vad gäller konkurrensen. Det är att märka att just den grafiska branschen i huvudsak består av mindre företag; ca 90 procent av företagen beräknas ha mindre än 50 anställda. Branschen står inför en betydande strukturomvandling, och det har av regeringen tillsatts en särskild branschutredning för att granska dess svårigheter och föreslå lämpliga åtgärder. Samtidigt inför man nu en beskattning som man borde kunna inse drabbar branschen just då den befinner sig i ett bekymmersamt läge. Det är svårt att förstå logiken i detta. I januari i år var 600 personer arbetslösa i den grafiska branschen. Vad tänker man göra med de människorna i fortsättningen, när man motverkar sysselsättningstillfällena för dem, vilket otvivelaktigt sker genom att skatten kommer till? Det torde ej kunna bestridas att efterfrågan på trycksaker kommer att minska genom den ökade kostnad som skatten innebär. Vi kan inte bortse från det förhållandet att man genom en reklamskatt ger de utländska konkurrenterna ett kostnadsmässigt försprång och att många trycksaksbeställare kommer att förlägga sina order till utlandet, därför att de därigenom kan vinna ekonomiska fördelar och få sina trycksaker utförda billigare. Den i propositionen anvisade vägen att ta ut skatt vid import av trycksaker kan det bli svårt att tillämpa i praktiken. Generaltullstyrelsen framhöll i sitt remissvar över utredningens betänkande att det förelåg stora svårigheter i såväl administrativt som fiskalt hänseende att tillämpa skatt på införsel av reklamtrycksaker. Det föreligger dessutom internationella överenskommelser som i avsevärd mån begränsar möjligheterna att ta ut skatt vid import. Konventionen för underlättande av import av varuprover och reklammaterial utgör ett hinder för uttagande av skatt på direktreklam, även i form av massförsändelse, frånsett reklam som här i landet etablerade företag kan tänkas sprida från utlandet. Med den internationalisering som handel och utbud av varor utgör är det ytterst tveksamt om man når det resultat som man förväntar av skatteintäkter. En sak kommer man dock att nå, och det är att man försvagar den grafiska industri som finns i landet. Såväl reklamskatten som annonsskatten innbär skadeverkningar, och det är ytterst ovisst om resultatet av skatteinkomsterna motsvarar de kostnadsökningar man kommer att få för både den grafiska branschen och pressen. Utredningens förslag är illa genomtänkt, och det är inte bara en händelse att det underkändes av så gott som alla remissinstanser. Detta har emellertid inte hindrat regeringen från att framlägga förslaget om skatt på reklam och annonser. I reservationen 1 vid skatteutskottets betänkande nr 29 yrkar vi avslag både på förslaget om skatt på reklam och på förslaget om annonsskatt. Vi kan inte heller tillstyrka det förslag som framförs i reservationen från centern, som vill bibehålla skatten på annonser och följaktligen biträder regeringens orättvisa diskriminering av de tidningsföretag som haft framgång och lyckats erhålla en förhållandevis stor upplaga i jämförelse med konkurrenterna och därigenom kan stå på egna ben utan subventioner. Det borde räcka att man stöder andratidningarna utan att man samtidigt skall försvåra situationen för de organ som ej kommer i åtnjutande av presstödet. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 1, vilket innebär avslag på propositionen i dess helhet samt likaså avslag på den del av reservationen 2 som avser en fortsatt skatt på annonser.

Herr talman! Herr Larsson i Umeå verkade något främmande för de siffror jag anförde tidigare beträffande Gävlefallet. Jag begär inte att herr Larsson skall känna till de äganderättsliga förhållandena inom den svenska dagspressen. Jag talade emellertid om den faktor som gör att det i folkpartiets och moderaternas motioner framlagda materialet är missvisande, därigenom att det inte nämns att Gefle Dagblad får 200 000 kronor i presstöd till sin helägda avläggare Sandvikens Tidning, vilket framgår av förteckningen på s. 21 i konstitutionsutskottets betänkande. Det är alltså bara bristande kännedom om dessa ägandeförhållanden som gör att herr Larsson så att säga ifrågasätter korrektheten av mina uppgifter. De som känner äganderättsförhållandena i svensk dagspress kan finna liknande, mycket intressanta förhållanden i den här förteckningen, men vi har ingen anledning att gå in på detta i dag.

Herr talman! Herr Möller i Gävle åberopade i vår reservation i skatteutskottet, och det var det jag svarade på och ingenting annat. De uppgifter jag gav kommer från Tidningsutgivareföreningen och har lämnats till finansdepartementet. Nu talar herr Möller om en annan sak, men han åberopar alltså just vår reservation i skatteutskottet.

Herr talman! Jag vill inte här på nytt ta upp den debatt som förts beträffande utvärderingen av annonsrespektive reklamskattens effekt och berättigande. Men det kanske kan vara på sin plats att så här mot debattens slut något dröja vid de principiella aspekterna på frågan. Det är av grundläggande betydelse, anser vi i centern, att göra en klar åtskillnad mellan reklamskatten och presstödet. Reklamskatten är en fråga om prioritering av våra resurser, ett sätt att styra resursanvändningen och djupare sett påverka den mänskliga miljön. Den frågan är alltjämt föremål för utredning, och enligt vår uppfattning har det alltså funnits skäl att säga nej till reklamskatten eftersom det nödvändiga beslutsunderlaget inte föreligger ännu. Presstödet är en fråga om opinionsbildningens och demokratins sätt att fungera. Vi accepterade att frågan om presstödet sammankopplades med införandet av en annonsskatt i fjol. Det var, som jag skulle vilja karakterisera det, ett provisorium under hänsyn till att stora delar av pressen kämpade med växande svårigheter och att vi närmade oss ett läge där konsekvenserna för en fri och nyanserad opinionsbildning skulle bli mycket svåra. Presstödet måste dock i ett längre perspektiv helt frikopplas från finansieringssystemet. Tyvärr har analysen av principerna för opinionsbildningen i samhället spelat en underordnad roll i debatten. Det gäller också debatten här i kammaren i dag. Är opinionsbildningen sådan den förmedlas av massmedia tillräckligt nyansrik? Speglas debatt och opinionsyttringar på ett sätt som står i rimlig proportion till deras roll i samhället? Premieras inte meningsyttringar som av tradition — som någon här har uttryckt det — och på grund av kontakter står massmedia närmast? Det är frågor som är berättigade att ställa i en strävan till självprövning som är befogad i sammanhanget. Den naturliga slutsatsen måste bli att vi inte har råd att i en tid som präglas av opinionsbildningens tekniska, för att inte säga industrialiserade, utveckling förlora fler kanaler för nyhetsförmedling och opinionsbildning. Antalet kanaler för opinionsbildningen står dock oavvisligen i ett klart samband med rikedomen på nyanser. Pressen behövs om sanningen skall fram, men sanningen har inte blivit ett enklare och entydigare begrepp med de stora upplagorna, med pressens industrialisering. Sanningen måste för den enskilde medborgaren vara resultatet av en tillräckligt nyansrik och fri opinionsbildning. Det får inte vara så att den som talar högst och kanske med den största envisheten och som därjämte har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att göra sin stämma hörd skall dominera opinionsbildningen. Då har vi inte den eftersträvade balansen som är så väsentlig för demokratins livskraft och funktion. Jag tror att det finns skäl att understryka detta. Situationen är nämligen inte ur alla synpunkter tillfredsställande; vi har i realiteten inte alltid den balans och nyansrikedom i opinionsbildningen som man skulle anse önskvärd. Det är inte minst mot den bakgrunden en brist att debatten om presstödet i så stor utsträckning dröjt vid dagspressen och dess situation. Det finns dock en stor och betydelsefull vecko-, organisationsoch fackpress som också betyder en hel del för informationen och opinionsbildningen i samhället. Denna press och dess intressen har inte i tillräcklig omfattning beaktats i de åtgärder och ställningstaganden som förekommit. Därför är det särskilt angeläget att den pressutredning som aviserats tar upp hela pressens situation till prövning, alltså även situationen för fackpressen, veckopressen och organisationspressen.

Vi befinner oss nu i en utvecklingsfas där den tekniska utvecklingen aktualiserat skilda former av samproduktion inom dagspressen, dvs. där den redaktionella produktionen även företagsmässigt kommer att hållas strikt åtskild från den tekniska produktionen. Detta kan innebära ett avbrott i tendensen mot fortsatt koncentration av nyhetsförmedlingen. Det får dock inte innebära att vi ger avkall på vår omsorg om den fria opinionsbildningen. Herr talman! Pressutredningen kommer alltså att få en omfattande uppgift sig förelagd — det har dagens debatt gett vältaliga bevis för. Påfallande många talare har f. ö. dröjt vid utredningens arbetsuppgifter. Jag anser det ofrånkomligt att pressutredningen får denna vida inriktning. Pressens roll i framtidens samhälle är för väsentlig för att bli föremål för improvisationer och spontant tyckande och beslutande. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen och dess konsekvenser för tidningsproduktionen måste ingående analyseras som en utgångspunkt för framtidens presspolitik. Det är angeläget att den framtida presspolitiken utformas så, att pressens ställning stärks på bred bas och med beaktande av behovet av skilda former av press för att säkra en effektiv nyhetsförmedling och informationsspridning och en levande opinionsbildning.

Herr talman! Det som ger mig anledning att på detta sena stadium av denna långa debatt begära ordet är ett par yttranden om presstödsnämndens verksamhet som gjordes av folkpartiets företrädare fru andre vice talmannen Nettelbrandt och herr Ahlmark. Fru Nettelbrandt talade vid ett tillfälle om diskretionen vid presstödsnämndens sammanträden och sade att förhandlingarna där ju är hemliga. Ja, men de är tydligen inte mer hemliga än att man kan läsa fru Nettelbrandts argumentering några dagar efteråt i Expressen i en stort uppslagen artikel, som söker misskreditera själva principerna för presstödet. Sådana artiklar har inte tillkommit för att sprida kännedom om nämndens verksamhet i stort och absolut inte för att försöka analysera de många gånger svåra uppgifter som nämnden har, när den skall ta ställning i beslutsfrågorna. Herr Ahlmark tog upp fallet Gefle Dagblad, och fru Nettelbrandt har tidigare vid något tillfälle tagit upp den diskussionen här i kammaren. Folkpartiet försöker tydligen göra Gefle Dagblad till något slags martyr i presstödshänseende. Herr Ahlmark antydde att det i propositionen förra året hade angivits att Gefle Dagblad eventuellt skulle kunna få bidrag. Det är riktigt. Men nämndens majoritet ansåg sig inte kunna tillstyrka bidraget, med hänsyn till de omständigheter som då förelåg. Varför? Jo, som Olle Svensson i Eskilstuna tidigare i dag redogjort för har Gefle Dagblad en helt annan spridning och en helt annan ställning i Gävle än vad tidningens konkurrent Arbetarbladet har. Det föreligger en skillnad i upplaga i Gävle på ungefär 10 000 exemplar, om jag inte minns fel, och självfallet har Gefle Dagblad därmed en så dominerande ställning på utgivningsorten att tidningen får stora favörer när det gäller annonstillströmningen. Den andra tidningen har inte samma förmån. Gefle Dagblads konkurrensförhållanden blir därmed mycket bättre än Arbetarbladets. De båda tidningarna är inte jämförbara, och därför har nämndens majoritet gått emot förslaget om bidrag till Gefle Dagblad. Folkpartisterna har alltså inte fått igenom det anslaget, och därför försöker man nu misskreditera nämndens verksamhet i det fallet. Dessutom skall det tilläggas — som Yngve Möller i Gävle gjorde — att Gefle Dagblad också ger ut Sandvikens Tidning och att man för den utgivningen har fått ett bidrag på 200 000 kronor förra året. Om hänsyn tas till alla dessa fakta är Gefle Dagblad inte illa behandlat. Företaget åtnjuter presstöd till en av sina tidningar och har så stark ställning i utgivningsorten att man i nämnden inte med gällande regler har ansett sig kunna ge tidningen något bidrag. Dessutom tillkommer, som också har sagts vid flera tillfällen i dag, en distributionsrabatt som inte är föraktlig utan som tillför förstatidningarna stora summor. Herr talman! Som deltagare i presstödsnämndens arbete har jag velat lämna dessa upplysningar. Den mytbildning som folkpartiet försöker skapa kring Gefle Dagblad har jag inte velat låta stå oemotsagd. I övrigt välkomnar jag det förslag som nu föreligger och som onekligen innebär en betydande förbättring av vad som nu gäller. Men om man menar allvar med talet om att vi skall ha ett presstöd, så kostar det också pengar. Vi behöver pengar. Och de pengarna får tillskjutas av skattebetalarna. Men när man nu utvidgar annonsskatten genom att införa en allmän reklamskatt, så är det inte för att skapa sämre villkor för pressen utan tvärtom för att förbättra pressens möjligheter. Tidningsannonseringen blir nämligen mindre beskattad än reklamen i övrigt. Det är en fördel för pressen, och det noterar jag med stor tillfredsställelse. Denna skattefråga har på sistone kommit i bakgrunden för det andra stora skattespörsmål som riksdagen skall ta ställning till nästa vecka. Reklammännens, reklambyråernas och Marknadsförbundets kampanj mot reklamskatten har med förlov sagt verkat en smula avslagen under den senaste tiden. Deras stort upplagda kampanj med annonser, broschyrer och ledande frågor till företrädare för den svenska dagspressen har slagit slint. Deras energi och uppslagsrikedom kunde enligt mitt förmenande ha använts betydligt bättre och skulle ha givit större resultat om ansträngningarna hade satts in på ett konstruktivt mål. Man har också i den förda diskussionen kring reklamskatten hotat med friställning av personal inom det grafiska facket, och det är inte tu tal om att man inom det grafiska facket verkligen arbetar under hårda villkor. Men lika litet som tidningarnas annonsnedgång berodde på annonsskattens införande, lika litet blir det reklamskatten som skapar sysselsättningsproblem inom det grafiska facket, eftersom konkurrensförhållandena blir företagen emellan precis som förut. Inte ens i förhållandet till utlandet ändrar reklamskatten konkurrensförhållandena. Däremot anser jag att det finns anledning att noga följa utvecklingen på detta område av näringslivet. Vi har onekligen en överkapacitet i tryckeribranschen i vårt land. En del företag kan tvingas lägga ned. Men det sammanhänger som sagt med den tekniska utvecklingen, som går med rekordfart. Ett ökat samarbete inom tidningsbranschen på det tekniska området finns det också anledning att uppmuntra. Där tror jag att utvecklingen själv kommer att visa vägen.

Herr talman! Som herr Karlsson i Huskvarna sade har jag tidigare i dag nämnt att presstödsnämndens överläggningar är interna. De diskussioner som där förs får inte föras vidare utanför nämndens väggar. Den uppfattningen har jag och den uppfattningen respekterar jag. Vad jag däremot har för åsikter i dessa frågor har jag givit uttryck för på offentliga möten i skilda sammanhang, och det kommer jag att fortsätta att göra. I den mån jag blir felrefererad i tidningarna — vilket ofta förekommer — är jag liksom andra enligt grundlagen förhindrad att försöka spåra källan till uppgifterna. Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna gjorde gällande att det skulle ha förekommit en mytbildning om Gefle Dagblad. Men herr Karlsson i Huskvarna påstår väl ändå inte på fullt allvar att det är fråga om en mytbildning när man behandlar två tidningar, som är varandra så lika i storlekshänseende, så olika när det gäller rullande miljoner? Däremot vill jag gärna hålla med om att man inte kan göra denna fråga alltför enkel. Jag hoppas att pressutredningen kommer att föreslå sådana automatiskt verkande regler, som gör det möjligt att ta viss hänsyn även till sådana saker som herr Karlsson i Huskvarna nämnde, nämligen på vilken ort tidningen har den huvudsakliga distributionen. Jag tycker inte att det är en helt ovidkommande synpunkt. Sedan är det en helt annan sak att det inte är rimligt att den sortens hänsyn får den enorma genomslagskraft som den fått när man fattat beslutet om Gefle Dagblad. Herr Karlsson i Huskvarna sade att om man vill ha ett presstöd, så kostar det också pengar. Jag vet inte om herr Karlsson inte var inne i kammaren när bl.a. finansministern och jag debatterade finansieringen. Jag pekade för finansministern ut vilken finansieringsmodell vi vill använda. Den ger täckning för presstödet även om man tar bort annonsoch reklamskatterna. Finansministern vidgick att han har underskott på dryga tre och en halv miljarder som inte har täckning i finansplanen. Dessutom besvarade han inte frågan hur han skall få den ytterligare miljard som fattas när vi nästa vecka har fattat våra beslut.
Herr talman! Jag har i ett tidigare inlägg i denna debatt hävdat att Gefle Dagblad såvitt jag kan bedöma blivit felaktigt behandlat. Nu antyder herr Karlsson i Huskvarna att det bara skulle vara folkpartiets representant i presstödsnämnden som hade annan mening. Jag vill verkligen inte att kammarens ledamöter skall tro att jag tillhörde majoriteten vid den bedömningen.

Herr talman! Vi har här en ledamot av presstödsnämnden som tillhörde majoriteten vid beslutet om Gefle Dagblad. Då vore det väldigt intressant att få veta hans tolkning av det som riksdagen nu troligen kommer att besluta. Det står ju att man skall ge presstödsnämnden rätt att dela ut ”reducerade bidrag i den mån förhållandena ger anledning härtill”. Detta har fått stort beröm från Olle Svensson i Eskilstuna, som anser att det här är en väldigt klar typ av paragraf. Då vill jag fråga en expert, alltså herr Karlsson i Huskvarna, hur han tolkar en sådan formulering just för Gävlefallet. Det är bara 700 exemplar som skiljer Arbetarbladet från Gefle Dagblad i totalupplaga. Men se, det var inte alls intressant, fick vi höra, utan det var andra saker som var intressanta. Vad är det då som är viktigt, om den totala upplagan är helt likgiltig? Är det upplagan i Gävle som kommer att vara bestämmande för hur det här skall tolkas? Är det annonserna totalt för tidningarna som blir avgörande? Är det de lokala annonserna i Gävle som är viktiga? Eller är det boksluten som ni kommer att gå in i och titta på? Är det maskinparken? Är det distributionskostnaderna? Hur kommer herr Karlsson i Huskvarna som ledamot av presstödsnämnden att resonera rent principiellt, när han står inför den här nya möjligheten att ”ge reducerade bidrag i den mån förhållandena ger anledning härtill”?
Herr talman! Herr Ahlmark behöver inte oroa sig för den tolkning jag skall göra vid det speciella tillfället. De omständigheter som då föreligger skall vara avgörande för mitt ställningstagande i frågan. Jag är också angelägen att säga att herr Winberg naturligtvis inte tillhör folkpartiet, men han tillhörde reservanterna, och det finns ingen anledning för mig att utveckla de sakerna. Fru andre vice talmannen säger att man kan bli felrefererad i en tidningsartikel. Ja, visst kan man det, fru Nettelbrandt. Jag har inte uttalat mig om detta, men jag sade med anledning av vad fru Nettelbrandt nämnde att det är diskretion i nämndens verksamhet, men att diskretionen inte var större än att man kunde läsa fru Nettelbrandts argument i Expressen några dagar därefter i en artikel som tillkommit för att misskreditera presstödet. Den saken är odiskutabel. Beträffande tidningsstödet i Gävle vill jag säga att det inte är två likadana tidningar. Det är inte bara det att det skiljer 700 exemplar i upplaga. När man skall göra bedömningar, som nämnden har gjort här, är obestridligen Gefle Dagblad förstatidningen i Gävle. Inga resonemang i världen kan undanskymma detta faktum, fru Nettelbrandt. Det är utifrån de premisserna som presstödsnämnden har handlat när den handlagt detta ärende. Faktum är att det enligt vårt förmenande inte finns förutsättningar i de gamla reglerna att ge Gefle Dagblad de pengar som fru Nettelbrandt och herr Winberg som reservanter har velat göra. Det är detta som varit grundläggande för nämndens handläggning av denna fråga. Mytbildning, ja folkpartiet har faktiskt hela tiden skjutit in sig just på Gefle Dagblad. Det är därför jag kallar det för mytbildning.
Herr talman! Det var ett oerhört klarläggande svar jag fick. Jag frågade konkret om vilka kriterier som skulle bli avgörande för presstödsnämnden när det blir en ny formulering av 17 §. Det svar jag då fick av denne inflytelserike ledamot av nämnden, herr Karlsson i Huskvarna, var att de omständigheter som föreligger blir avgörande. Därmed är naturligtvis klart att denna nya paragraf, som fått så mycket hyllningar av herr Svensson i Eskilstuna, av finansminister Sträng, av herr Karlsson själv och av herr Pettersson i Örebro, är en ren kautschukparagraf. Den kan tolkas hur som helst, den rymmer vagheter på i stort sett alla punkter. Vad majoriteten i riksdagen nu vill besluta om är alltså att ersätta klara regler med godtycke.

Herr talman! Jag borde egentligen inte ännu en gång kommentera det som herr Karlsson i Huskvarna sade beträffande diskretionen. Jag vet inte hur många gånger det skall behöva upprepas, och jag tycker att det är närmast oförsynt av herr Karlsson i Huskvarna att komma tillbaka till just den punkten. Herr Karlsson i Huskvarna vet liksom jag att vi politiker blir fel citerade och rätt citerade. Sin egen uppfattning för man till torgs var som helst, men någon annans uppfattning får man däremot inte referera efter interna överläggningar. Min uppfattning i fråga om Gävlefallet är helt känd, men vare sig vi har blivit riktigt eller felaktigt refererade så är det både för herr Karlsson i Huskvarna och för mig och för andra otillåtet att efterforska källorna. Sedan, herr talman, säger herr Karlsson i Huskvarna att jag måste veta att Gefle Dagblad obestridligen är förstatidning i Gävle. Javisst, men herr Karlsson i Huskvarna har väl inte glömt bort att det finns en särskild paragraf i presstödskungörelsen som talar om att man i vissa fall skall ta särskild hänsyn till spridningsområdet. Dessutom gav riksdagen vid förra årets behandling en anvisning om att bedömningen skall vara generös. Herr Karlsson i Huskvarna binder sig själv mera hårt än jag uppfattade honom tidigare, när han här så kategoriskt avfärdar det såsom en omöjlighet att man enligt de gamla reglerna hade kunnat ge ett presstöd till Gefle Dagblad. Enligt mitt sätt att se hade all anständighet bjudit att Gefle Dagblad fått ett stöd i likhet med vad den mycket jämförbara tidningen fick.
Herr talman! Jag skall naturligtvis inte diskutera anständighet med fru andre vice talmannen. Men presstödsnämndens majoritets bedömning grundades på de regler som finns utarbetade för presstödsnämndens verksamhet. Enligt vår uppfattning fanns det ingen anledning att ge Gefle Dagblad pengar. Men det är tänkbart att man med de nya regler som tillkommer har möjlighet att ge bidrag. Det får vi pröva en annan gång. Beträffande efterforskning av källorna vill jag framhålla att den argumentation som fru Nettelbrandt använde vid presstödsnämndens sammanträde återkom i Expressens artiklar några dagar efteråt. Herr Ahlmark inlägger som vanligt sina egna tolkningar i vad som sägs. Lugna sig, herr Ahlmark, vi kommer att ta ställning i fall efter fall. Det går inte att göra några kategoriska uttalanden nu om hur varje tidning i fortsättningen skall behandlas. Det får sakförhållandena avgöra, herr Ahlmark.

Herr talman! Det enda som på några års sikt kan effektivt förhindra en fortsatt tidningsdöd är att tidningarna själva gemensamt söker begränsa branschens totala kostnader. Man kan nämligen förutse en mycket ogynnsam kostnadsutveckling under de närmaste åren. Samtidigt är möjligheterna att öka inkomsterna begränsade. Projicerar man dagens trender på framtiden, pekar det för ett stort antal tidningar på nedläggning någon gång under 1970-talet. Det selektiva presstödet är i dag en nödvändighet, men det innebär tyvärr ingen lösning på problemet. Produktionsbidraget köper tid och räddar temporärt livet på några tiotal dagstidningar. Den snabba kostnadsökningen beror främst på att lönerna utgör en så stor andel — 50—60 procent — av de totala kostnaderna. Den näst största kostnadsposten är distributionen. Den har fördyrats snabbt på senare år, och den trenden kommer att hålla i sig. På intäktsidan är det som bekant annonserna som ger de stora pengarna. Annonsvolymen är emellertid mycket konjunkturkänslig, och ingen kan i dag med någon säkerhet uttala sig om hur annonsmarknaden ser ut om några år. Bl. a. spelar den snabba strukturförändringen inom detaljhandeln en stor roll för många dagstidningar. Den 6-procentiga annonsskatten är däremot av mycket marginell betydelse. Till den negativa trenden hör dessutom att annonserna också i fortsättningen alltmer koncentreras till ett fåtal stora, vinstgivande förstatidningar. Det är inte troligt att man under de närmaste åren kan höja abonnemangsoch lösnummerpriserna utan att det skulle föra med sig avsevärda minskningar av upplagorna. Under våren 1972 har exempelvis lösnummerförsäljningen minskat ganska kraftigt — förmodligen beroende på den senaste prishöjningen. På det hela taget verkar branschens framtidsutsikter inte vara särskilt ljusa. Man kan tyvärr redan i dag säga att det statliga produktionsbidraget kommer att vara otilllräckligt redan om något eller några år, om ingenting radikalt görs för att bromsa kostnadsutvecklingen. Det var mot den bakgrunden som vi i januari lämnade in motionen 4" Riksdagens protokoll 1972. Nr 85—86 289. I den pekar vi på de möjligheter som finns att begränsa dagspressens samlade kostnader utan att antalet tidningar behöver minskas. Vi menar att pressens resurser kan utnyttjas mer effektivt. Det gäller främst teknisk samverkan, men också samarbete i fråga om distribution, administration och inom vissa redaktionella områden. Däremot skall man självfallet upprätthålla den fria konkurrensen i fråga om nyheter och redaktionell text. Den samverkan vi förespråkar behöver därför inte stoppa vid partigränser eller ägargrupperingar. I dagens debatt om det statliga presstödet är det viktigt att få sagt att det bara är genom en långtgående branschrationalisering som man på sikt kan bevara en mångsidig dagspress i vårt land. Men eftersom huvuddelen av dagspressen ägs av några få privatfamiljer, som envist håller fast vid traditionella konkurrensattityder, bromsas i dag initiativet till regional och annan samverkan mellan dagstidningarna. Därför måste staten gå in med en lagstiftning som stimulerar och driver på utvecklingen i den önskade riktningen. Det pågår och planeras just nu en ganska snabb modernisering av den tekniska utrustningen på många tidningar. Tyvärr utnyttjar man knappast alls de möjligheter till samverkan som skulle ge uppenbara kostnadsfördelar. Det förekommer alltså nu en överinvestering inom en bransch som redan är hårt tyngd av för höga kostnader. Snabba statliga insatser är det enda som kan styra denna utveckling rätt, eftersom branschen själv inte handlar förnuftigt. Det är mot den bakgrunden utmärkt att finansministern och utskottet anser att den kommande pressutredningen skall undersöka rationaliseringsmöjligheter och samverkan mellan företagen. Tyvärr kommer det väl att dröja några år innan denna utredning blir färdig. Därför vore det bra om man i direktiven kunde ge frågorna om samverkan förtur. Inte minst ur statsfinansiell synpunkt är det angeläget att det snabbt sker någonting på detta område. Vi riskerar eljest att under de närmaste åren möta ett ständigt växande behov av ökade statliga produktionsbidrag till allt fler tidningar. Herr talman, det kan verka som en paradox, men det enda sättet att i vårt land på längre sikt garantera den fria konkurrensen mellan ett hundratal dagstidningar är faktiskt att de inleder ett intimt samarbete.

Herr talman! Om man får tro statsministern har vi en regering som ingenting hellre vill än att föra en politik som är präglad av samförstånd och hänsynstagande till hela folkets synpunkter och intressen. Verkligheten talar emellertid, såvitt jag kan förstå, ett helt annat språk. De sista riksdagsveckorna under våren blir fyllda av bevis på regeringens ovilja att lyssna på andra, dess brist på intresse för ett fristående utredningsväsende, dess likgiltighet för fristående remissinstansers synpunkter och dess nonchalans inför följderna av egna förslag. Under de här sista riksdagsveckorna kommer vi att tvingas diskutera inte bara det här förslaget om reklamskatt, utan också bl.a. en kraftig nedskärning av försvaret och en fördubblad löneskatt, vilka alla har det gemensamt att beredningen av ärendena har varit otillfredsställande och att regeringen för besluten gör sig beroende av kommunisternas stöd. Vore det inte värt ett nobelpris, om någon ville ställa pengar till förfogande för det, att tilldela den som anser sig kunna bevisa att de här regeringsförslagen och sättet att lägga fram dem för riksdagen har grundats på den vilja till samförstånd och det rimliga hänsynstagande till demokratiska arbetsformer som regeringschefen brukar berömma sig av? När regeringen förra året band sig för annonsskatten, tvingade den också fram ett speciellt förslag om reklamskatt. Man förde åt sidan helt och hållet de farhågor för följderna av en annonsskatt, som inte minst socialdemokratiska tidningar gav uttryck för. Frans Nilssons insatser i tidningen Arbetet att övertyga finansministern om att regeringen var inne på fel spår var verkligen betydande. Hans och andra tidningsmäns argument smulade sönder regeringens ståndpunkter i sak, men de studsade ändå utan verkan mot den sköld av prestige och taktik som regeringen höll upp. Folkpartiets varningar i riksdagsmotioner fick stå oemotsagda. Annonsskatten infördes. Vi reste då för ett år sedan en rad principiellt viktiga frågor: Varför skall man undergräva pressens ekonomi genom en annonsskatt, när man vet att annonserna är tidningarnas bästa inkomstkälla? Varför skall man lägga en specialskatt på tidningarna i ett läge, där pressen redan av andra skäl drabbas av en svår nedgång i annonseringen? Varför skall man införa en annonsskatt, när man vet att den ytterligare försämrar ekonomin för de andratidningar som man samtidigt ger bidrag till? Varför måste välskötta tidningar betala ett stöd till mindre framgångsrika konkurrenter inom pressen? Varför skall man införa en pålaga som successivt vidgar pressens stödbehov och ökar utrymmet för godtycke, för en otillbörlig påverkan och för tvivelaktiga bedömningar från samhällets sida? De frågorna fick inget svar och farhågorna består. De nonchalerades av regeringen men bekräftades av verkligheten. Annonsskatten har under det gångna året drabbat pressen hårt i ett besvärligt läge. Den har i vissa fall undergrävt tidningarnas ekonomi. Den har lett till minskade annonsinkomster för framför allt andratidningarna, och den har ökat utrymmet för godtycke i samhällets presspolitik. Fru Nettelbrandts påpekanden och herr Ahlmarks inlägg har i den delen inte på något sätt kunnat bestridas. Om vi nu i det här landet hade en regering som verkligen var intresserad av verkningarna av sina egna förslag, som ville lyssna på erfarenheter från grupper av människor som får bära följderna av dem och som var besjälad av den heta vilja till samförstånd som man säger sig ha, vad vore då naturligare än att man lärde av verkligheten. Då kunde man säga: ”Vi var inte helt medvetna om att annonsskatten skulle få så allvarliga verkningar för pressen. Nu när vi har sett följderna under ett år, föreslår vi att annonsskatten avskaffas.” Men en sådan regering finns inte i Sverige utan den säger i stället: ”Vi går vidare på den inslagna vägen och låt oss nu också införa reklamskatt! ” Det var då man beställde fram ett utredningsförslag, som sedan lades fram för riksdagen av en regering som låtsades vara obekymrad om att det hade tillstyrkts av bara två av många remissinstanser och att det hade mött en förödande kritik i sak av de andra lika tunga remissinstanserna, också av sådana som har direkt till uppgift att företräda konsumenternas intressen. Dessa remissvar har pekat på det tvivelaktiga i föreställningen att mindre reklam automatiskt skulle innebära bättre reklam. Det är tvärtom sannolikt, att den minst säljande reklamen blir den som faller bort om reklamskatt införes. Ingenting tyder på att den minst säljande reklamen också har den minst adekvata informationen att förmedla. För att få till stånd en sanering av reklamen och en stärkt ställning för konsumenterna är det i stället en rad andra åtgärder som behövs, åtgärder som vi från folkpartiet har fört fram i två stora konsumentpolitiska motioner till det här årets riksdag. Reklamskatten får tyvärr inga positiva följder. Men de negativa följderna av den skatten är desto lättare att ange. Den måste rimligen leda till att fler människor i den grafiska branschen riskerar att bli arbetslösa. Det är som vi vet en bransch som har stora problem reklamskatten förutan — så långt vill jag ge finansministern helt och hållet rätt. Men den här grafiska branschen har också en mycket stor andel mindre företag, och genom sin karaktär har den svårt att utnyttja stordriftsfördelarna. Den står just inför en teknisk förnyelse, och den leder i sin tur oundgängligen till en rad svåra omställningsproblem. Branschen har hårt drabbats av en nedgång i produktion av reklamtryck över huvud taget. Nu var det liksom en poäng i finansministerns anförande att när man kom fram till att en reklamskatt skulle införas, var han inte ensam om det, utan man var två stycken. Finansministern använde uttrycket: Jag hade stark anledning tro att centern skulle följa med på reklamskatten. Det är tydligen de hemliga samtalen med herr Hedlund förra året som finansministern anspelade på. Jag tycker det är litet orätt mot kammaren att bara så där antyda lösningen på en spännande intrig. Det är ungefär som en detektivromanförfattare som på sista raden sade: Jag har stark anledning tro att vi var två stycken om brottet — men inte lämnar någon slutlig upplysning till läsaren. Herr finansministerns apostrofering av herr Hedlund och det förhållandet att herr Hedlund hyllas i socialdemokratisk press och har hyllats här i talarstolen och även från regeringsbänken ger en nästan anledning tro att det är hyllningar till herr Hedlunds minne. Men det kan ju inte vara så. Herr Hedlund har alltjämt röst och rösträtt här i kammaren, och bara för någon halvtimme sedan såg jag honom skymta här inne. Det vore väl rimligt om finansministern medverkade till att vi fick också den andra sidans belysning av dessa samtal. : Är det verkligen som finansministern gör gällande, att han skulle ha stark anledning tro att han i dag skulle ha stöd av centern för det förslag han för fram? Jag tror det inte, och jag tror det vore skäl att vi fick också den andra sidans belysning. Men den här saken kan inte bara ses som ett spel mellan två politiska partier, där man har skilda versioner av vad som skett vid en viss tidpunkt förra året. Det avgörande är ju de faktiska och praktiska återverkningarna i ett läge där den svenska arbetsmarknaden har drabbats så hårt av sysselsättningssvårigheter under hösten, vintern och förvåren och där läget alltjämt är klart otillfredsställande. Där kommer alltså ett förslag som motverkar att sysselsättningen förbättras i en känslig bransch. De grafiska arbetsgivaroch industriorganisationerna räknar med att reklamskatten leder till en omedelbar sysselsättningsminskning motsvarande ca 450 årsarbetare. Det är en ganska betydande del av sysselsättningen på det området. Verkningarna på något längre sikt på sysselsättningen bedöms sannolikt som ännu värre. Det är förvånande att socialdemokratin anser sig kunna strunta i detta. Insatt i det större sammanhang som jag antydde i början av detta korta inlägg betyder det alltså, att man i tre olika sammanhang — för den grafiska branschen, för försvarets verkstadsindustrier och beträffande sysselsättningen i alla de företag som riskerar att drabbas av en fördubblad löneskatt — tar risken av att skapa ytterligare arbetslöshet. Jag ser det här som tre förslag som visar på att socialdemokratin har lämnat bakom sig tidigare godtagna demokratiska arbetsformer. Man nonchalerar ett fristående utredningsväsende och underlåter att redovisa konsekvenserna av det egna handlandet. Det kan inte uppfattas annat än som tre förslag som visar att prestigen nu för regeringen blivit viktigare än sakliga hänsynstaganden. Mot denna bakgrund, herr talman, kan någon förvåna sig över att allt färre människor i det här landet tror på regeringschefens deklarationer om samförstånd och saklighet och att allt fler människor upptäcker klyftan mellan tal och handling i regeringens agerande?

Herr talman! En lång dag och en lång debatt lider nu mot sitt slut och det är inte mycket att tillägga. Men säga vad man vill om vår nuvarande regering, nog är den konsekvent i sin självtillräcklighet. Ena dagen är det fråga om en stort upplagd skatteomläggning som föregriper den skatteutredning som riksdagsmajoriteten har begärt. Andra dagen är det en regeringsdeklaration på en presskonferens, som desavouerar det egna skatteförslaget och som ger order till riksdagens skatteutskott, innan utskottet ens har börjat sammanträda i skattefrågan. Förra året presenterades riksdagen utan något som helst utredningsunderlag en annonsskatt, som skulle rädda andratidningarna men vars effekt har blivit den motsatta, nämligen att främst drabba just den pressen. I år är det en reklamskatt vars konsekvenser inte utretts ens av den reklamutredning som beordrats att framlägga förslag om reklamskatt. Det sätt på vilket annonsskatten genomfördes förra året och de metoder som nu har kommit till användning för att låta annonsskatten uppgå i skatt på reklam är inte ägnade att öka tilltron till politisk verksamhet över huvud taget, än mindre att återställa det bristande förtroende för regeringen som i dag råder inom vida kretsar av det svenska samhället. Vad vi i vårt land behöver, nu mer än någonsin tidigare, är samlande insatser, gemensamma insatser för att skapa framtidstro, för att stimulera arbetsamhet och företagsamhet, för att få fart på hjulen, för att skapa tillförsikt, trygghet och sysselsättning. Reklamskatten är naturligtvis bara en begränsad del av det mönster som den socialdemokratiska regeringspolitiken av i dag utgör. Förväntningarna inför framtiden står och faller självfallet inte med en reklamskatt. Men skatten utgör inte desto mindre i dagens läge ett av många nålsting som är ägnade att skärpa redan förut bestående svårigheter och att öka riskerna för sysselsättningen. Sällan, herr talman, har ett utredningsresultat blivit så nedgjort som reklamutredningens. Av alla remissinstanser är det — som redan framhållits flera gånger i dagens debatt — bara en enda som klart har tillstyrkt förslaget. Även sådana instanser som marknadsrådet, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentombudsmannen intar alltså en avvisande hållning till beskattningen. Hela pressen är negativ. Vad skulle det tjäna till, finansminister Gunnar Sträng, att skicka utredningens förslag på remiss? Något syfte måste väl finansministern ändå ha haft utöver enbart det att registrera att all tillgänglig sakkunskap inom svensk förvaltning, inom svenskt organisationsväsende och näringsliv som har med reklam att göra är negativ och avstyrker den föreslagna skatten. Man borde ju ändå ha rätt att utgå ifrån att syftet med remissförfarandet liksom med remissförfaranden över huvud taget skulle vara att få in just sakkunniga bedömningar, och framför allt kunna dra nytta av den kritik och de synpunkter som framförs av de instanser som är experter på reklam. Men det är framför allt de grupperna, de verkligt sakkunniga på området, som finansministern inkompetensförklarar och som han menar vara så partiska att deras omdömen kan negligeras. De är — heter det — ”reklamsäljare och reklamköpare” och därför är deras ståndpunkt från början naturligt negativ. Om jag inte minns fel — men jag kan ju möjligen minnas fel — har finansministern i ett annat sammanhang använt begreppet ”reklammaffia” om de här grupperna. Annonsskatten var ett stort misstag. Det gjorde jag gällande redan förra året, då mitt parti gick emot regeringsförslaget. Vi vet nu att förslaget var ett missgrepp. Då vi kan bedöma resultatet, har vi fått bekräftelse på vår kritik. Annonsskatten har framför allt drabbat just de andratidningar som skatten skulle ge medel att hjälpa. Jag har i en debatt med finansministern Gunnar Sträng i december förra året gjort gällande att det inte är någon hemlighet att Svenska Dagbladet fått sina annonsintäkter krympta mer än konkurrenten Dagens Nyheter, att Aftonbladet förlorat mer än Expressen, att Arbetet i Malmö gått tillbaka mer än Sydsvenska Dagbladet och att Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning fått det avsevärt mycket besvärligare än Göteborgs Posten och att den trenden har gått igen över hela landet. Alla tidningar har fått minskade annonsintäkter, det är sant. Men det är obestridligt att det är andratidningarna som drabbas hårdast. Annonsskatten var alltså ett missgrepp. Reklambeskattningen är också den ett missgrepp. Den är inte reklampolitiskt motiverad. Den är inte statsfinansiellt motiverad. Den ger inget stöd åt den press som behöver stöd. Den får tvärtom, precis som annonsskatten, allvarliga verkningar just för denna press. Jag är ledsen över att inte centerpartiet står bakom förslaget att ta bort en skatt som förfelat sitt syfte, en skatt som är direkt skadlig. Jag har svårt att förstå hur man kan gå emot reklamskatten utan att samtidigt vilja ha bort annonsskatten. Det är en brist på logik — ehuru på ett annat sätt än vad finansministern menade då han använde detta begrepp för en stund sedan. Vad finns det då för motiv för reklamskatten? Ja, i grund och botten möjligen en allmän ovilja hos finansministern själv mot reklam. Vi som hört honom tala om reklam både här i kammaren och utanför kammaren vet att han tycker att reklam i själva verket är ett slöseri med resurser Och därtill kommer självfallet finansministerns vanliga argument, nämligen önskan att öka statskassans tillgångar, att föra över pengar från enskilda till det allmänna. Han måste — säger han — genom reklamskatten skaffa pengar för det presstöd som vi alla i princip är överens om för att kunna bibehålla en fri pressdebatt För en stund sedan medgav finansministern här i debatten att det statsfinansiella motivet var det enda motivet för reklamskatten. Räkningen måste betalas, hette det, nu som så många gånger tidigare. Men den statsfinansiella motiveringen håller inte. Det ökade presstöd som regeringen nu framlagt förslag om motsvarar bara en tiondel av den ökning av statsutgifterna för nästa år som finansministern nu räknar med i sin reviderade finansplan jämfört med finansplanen i januari, en ökning som uppgår till 350 miljoner kronor en ökning som finansministern i kompletteringspropositionen själv betecknar som ”obetydlig”. Jag vågar säga att det är rent nonsens att påstå att i en budget med en omslutning av 60 miljarder kronor det icke skulle finnas utrymme för ett presstöd av den storleksordning det här är fråga om. Men låt gå för att det behövs ökat utrymme och för att räkningen på något sätt måste betalas! Då finns det andra källor, och mitt parti har innan finansministern själv ansåg den finansieringskällan användbar anvisat beskattning på spel och dobbel som en möjlighet att förstärka statsfinanserna och att täcka den lucka som kan tänkas uppkomma genom presstödet. Och fortfarande är de tryckfrihetsrättsliga aspekterna inte tillräckligt beaktade. Vi kritiserade redan förra året riksdagsmajoriteten för dess underlåtenhet att ordentligt vilja analysera den konstitutionellt väsentliga problematik som kombinationen annonsskatt och föreslaget presstöd utgjorde, en kombination vilken, som vi alla vet, lett till en helt orimlig favorisering av den socialdemokratiska och centerpartistiska pressen. Någon analys har alltså inte gjorts i år heller. Men finansministern gör nu i propositionen gällande, att med den föreslagna reklamskatten inställer sig ”icke några andra tryckfrihetsrättsliga frågor än sådana som riksdagen redan tagit ställning till”. Men riksdagens ställningstagande förra året byggde på att man i stort sett nonchalerade tryckfrihetsproblematiken ”Annonsskatten är tokig”, skrev Värmlands Folkblad förra året, ”den är en negativ faktor. Företag som har det besvärligt får det ännu mera besvärligt.” ”Reklamskatten är en väl dokumenterad dumhet”, heter det i år i samma tidning. ”Det råder olust även inom tidningar, tryckeriföretag och fackliga organisationer som står regeringen nära”, säger Arbetet. ”För den ekonomiska tillväxtens skull hade det varit förståndigare att inte införa den pålaga som en reklamskatt utgör.

Vad man än kan säga om dem — de vet vad de talar om. Politik är det har vi fått veta vid upprepade tillfällen — att vilja Regeringen har nu den politiska viljan att införa reklamskatt, och herr Hermanssons kommunister har precis samma vilja. Följaktligen kommer, om inget mirakel skulle inträffa i Sveriges riksdag och här brukar inga mirakel inträffa —, den gemensamma socialdemokratiska och kommunistiska viljan att inom en kort stund bli Svea rikes lag